Herr talman! En av de utbildningsformer som behandlas i propositionen 45 är företagsutbildningen. I samband med att man behandlar företagsutbildningen tar man upp den utbildning i företag som förekommer för bl.a. äldre och handikappade. Där införs enligt propositionens och utskottsmajoritetens förslag nu en ny regel, som innebär att även för dessa grupper skall gälla anställningstvång, dvs. för att få tillgång till utbildningen i företag måste alla — även om de tillhör gruppen äldre och handikappade — vara anställda av företaget i fråga. Den nya regeln motiveras mycket knapphändigt i propositionen; det finns knappast några egentliga skäl redovisade varför man vill införa den, bortsett från önskvärdheten av ett enhetligt system. I motionen 2016 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. tas denna fråga upp. Vi framhåller där att det är angeläget att man också i framtiden skall ha möjlighet att erbjuda företagsutbildning för äldre och handikappade utan att de dessförinnan är anställda i företaget. Företagsutbildning utgör ett viktigt utbildningsalternativ. Inte minst för de grupper som har svårighet att få fotfäste på arbetsmarknaden kan det vara värdefullt med utbildning i företag. Dels erbjuder det en mer realistisk miljö - i många sammanhang än andra utbildningsformer kan erbjuda, dels kan det också innebära en öppning på arbetsmarknaden — det kan vara ett sätt att introduceras på ett företag. Därför menar vi att det är angeläget att ta bort anställningstvånget. På s. 16 i utskottets betänkande behandlas den här frågan. Utskottsmajoriteten avfärdar vårt förslag ännu knapphändigare än det sätt på vilket frågan behandlas i propositionen. Man säger: 3 ”Erfarenheterna av den nya ordningen bör avvaktas innan man tar ställning till om den behöver modifieras. Utskottet biträder därför propositionens förslag på denna punkt och avstyrker följaktligen motionsyrkandet.” Självfallet anser vi fortfarande att det krav som vi framfört i motionen är angeläget. Vi vill slå vakt om möjligheterna för de anställda och handikappade som inte har en position på arbetsmarknaden att komma in i företagsutbildningen. Vi har också reserverat oss på denna punkt. Ett annat problem som tas upp i motionen 2016 är risken för att det kan uppstå tröskeleffekter i samband med att det nya utbildningsbidragssystemet introduceras. Det kan alltid vara frestande, när förmånerna höjs kraftigt i samband med någon aktivitet, att avvakta tills man kan utnyttja de förbättrade förmånerna. Vi föreslog därför att man skulle göra justeringar av de redan existerande bidragen fr.o.m. i höst så att man på det sättet undviker den typen av tröskeleffekter. I det fallet fick vi en mer positiv behandling i utskottet, och vårt motionsyrkande har mynnat ut i ett förslag från utskottet att regeringen skall ges allmänt bemyndigande att om situationen så kräver vidta härav föranledd bidragsjustering. Formerna för denna justering och den tidpunkt vid vilken åtgärderna bör sättas in bör vara beroende av utvecklingen och de framtidsbedömningar som kan göras efter halvårsskiftet, säger utskottet. Detta tycker vi är en tillfredsställande avvägning och lösning på det problem vi tar upp i motionen. På den här punkten kan jag yrka bifall till utskottets förslag. En fråga som tas upp i flera motioner, bl.a. i motionen 2014 av herr Karlsson i Mariefred, gäller folkhögskolornas roll i arbetsmarknadsutbildningen. Redan nu spelar folkhögskolorna en viktig roll som ett alternativ inom arbetsmarknadsutbildningen. Det är många människor som haft tillfälle att få en mer allmän och bred utbildning inom folkhögskolornas ram. I propositionen tar man också upp den här frågan, bl.a. med anledning av att den behandlats i KAMU-utredningen och att flera remissinstanser har pekat på det angelägna i att folkhögskolorna får fortsätta att spela en viktig roll inom det här området. Man säger att det inte finns några formella hinder för att även fortsättningsvis kunna utnyttja folkhögskolornas utbildningskapacitet när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. Men det är svårt att ur propositionen utläsa någon större entusiasm för folkhögskolornas funktioner annat än när det gäller elever med speciella problem. Utskottet har valt att tolka propositionen så positivt som möjligt, skulle jag vilja säga, när man skriver att utskottet inte kan finna annat än att folkhögskolorna även i fortsättningen kommer att ha en betydelsefull funktion att fylla i arbetsmarknadsutbildningen. Då hänvisar man till de formuleringar som finns i propositionen. Vi tycker nog att riksdagen på ett klarare sätt skulle kunna slå fast att folkhögskolorna i framtiden har en viktig roll att spela i det här sammanhanget. Folkhögskolorna representerar en unik tradition och har er farenhet på vuxenutbildningens område. Det måste vara angeläget för samhället att ta till vara den erfarenhet och den utbildningskapacitet som finns inom folkhögskolorna. När man tar till vara folkhögskolans möjligheter i samband med vuxenutbildning i allmänhet och även arbetsmarknadsutbildning får detta inte bara eller ens till övervägande del gälla elever som har särskilda problem av olika slag. Det är utan tvivel så att folkhögskolorna just för elever med speciella problem kan innebära ett mycket väsentligt stöd i utbildningen. Men om just den typen av elever i alltför hög grad får dominera folkhögskolornas elevuppsättning minskar naturligtvis samtidigt folkhögskolornas möjligheter att hjälpa denna grupp elever. Det gäller alltså, inte minst med hänsyn till de mer problematiska eleverna, att ha en väl avvägd sammansättning av elevkårerna på folkhögskolorna. Detta gör det också angeläget att man på ett ordentligt sätt tar till vara folkhögskolornas utbildningsmöjligheter.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

Herr talman!

Enligt utskottets uppfattning bör resultatet av de metoder för samordning som nu föreslås i propositionen om arbetsmarknadsutbildningen avvaktas innan man tar ställning till nya åtgärder. Jag skall inte polemisera mot utskottet, som med allvar och positivt tagit upp motionen till behandling — därmed, hoppas jag, erkännande att det är besvärliga problem det rör sig om. Å andra sidan kan jag inte vika från den uppfattningen att det är av behovet påkallat att samplaneringen, samordningen och samverkan utvecklas mer än vad som antyds i propositionen och dessutom — det skall observeras — över hela arbetsmarknadsutbildningsfältet. Bestämda riktlinjer för en sådan samordning och samverkan mellan ungdomsutbildningen, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen saknas. Kommer sådana riktlinjer sedan riksdagen bifallit propositionen, kan man fråga sig, gällande alltså såväl den centrala som den regionala och lokala verksamheten? Det kan inte få fortsätta att vara så, som vi framhållit i motionen, att redan tillgängliga lärosalar, institutioner och verkstäder inte utnyttjas utan att nya utrymmen i stället utrustas. Möjligheter till gemensamt bruk av till buds stående lärarkrafter har inte tillvaratagits. Dubbla kursutbud har gjorts. Det är saker och ting som man stöter på vid resor ute i kommuner och vid överläggningar med utbildningstjänstemän där. Jag tycker nog att utskottet halkar förbi frågan om överkapaciteten litet förstrött och reducerar problemet till att vissa ojämnheter i beläggningen måste accepteras, som det heter. Må så vara, men jag vägrar tro att överkapaciteten inte kan nedbringas något mer än vad som f. n. är fallet. Överkapacitet t.ex. på lärarsidan drar betydande kostnader. Inte heller tror jag att all arbetsmarknadsutbildning — den är verkligen skiftande — inom den närmaste tiden kommer att kunna läggas under skolöverstyrelsen som enda huvudman eller, litet försiktigare uttryckt, som ytterst ansvarig. Men det går att komma bra mycket längre än vad som hittills skett. Uppbyggandet av permanenta, fristående utbildningsoch studiestödssystem vid sidan av de reguljära är generellt sett icke av godo. Tanken på en särskild arbetsgrupp, som skulle gripa sig an hela problematiken, tycker jag har framtiden för sig. Statsrådet Leijon bör inte utan vidare förkasta den tanken, även om jag inte i motionen lyckats frälsa utskottet för mitt förslag. Det är som jag ser det den första åtgärd som måste vidtas för att andra betydelsefulla åtgärder i sin tur skall kunna komma till stånd. Samplanering, samordning och samverkan mellan arbetsmarknadsutbildningen och det reguljära utbildningsväsendet är inte tillfredsställande; det vågar jag stå för sådan jag har upplevt situationen. Jag menar alltså att mer måste göras än vad som förutsätts i propositionen. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Frågan om arbetsmarknadsutbildningen har varit föremål för många diskussioner under årens lopp. I början hävdades från många håll att utbildningen inte gav de resultat man hade väntat sig. Det har också sagts att alltför många inte fått någon anställning efter genomgången kurs, att de inte fått sysselsättning inom de områden som de utbildats för osv. Över huvud taget har det funnits ett slags avog inställning till denna utbildningsverksamhet från vissa håll. Ändå kan man i dag slå fast att arbetsmarknadsutbildningen utvecklats till ett av arbetsmarknadspolitikens mest betydelsefulla instrument. Den stora efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft som år efter år gjort sig alltmer gällande skulle knappast ha kunnat tillgodoses så pass bra som ändå har skett om inte denna utbildningsverksamhet hade funnits. Av alldeles särskild betydelse har arbetsmarknadsutbildningen varit för alla de kvinnor som på senare tid år efter år försökt komma ut i arbetslivet efter att under några år ha stått utanför, liksom för de kvinnor som helt saknat erfarenhet på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor inom arbetsmarknadsutbildningen var i början ganska blygsam men har nu ökat till nära 50 96. Eftersom det framför allt är den kvinnliga arbetskraften som ökat under de senaste åren kan man på goda grunder slå fast att arbetsmarknadsutbildningen haft stor betydelse för många kvinnor när det gällt att ta steget ut i arbetslivet. För ensamstående familjeförsörjare har i många fall utbildningen inneburit att de kunnat få en bättre ställning på arbetsmarknaden och således kunnat förbättra försörjningssituationen. Men samtidigt som det kan betonas att arbetsmarknadsutbildningen har stor betydelse just för kvinnorna och deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden finns det naturligtvis en del problem som bör uppmärksammas. Säkert skulle ännu fler kunnat gripa chansen till utbildning, om inte barntillsynsproblemen stått hindrande i vägen. Vi hade ju för någon månad sedan en lång och intensiv debatt i riksdagen om bristen på daghemsoch fritidshemsplatser över huvud taget, och jag skall inte närmare gå in på den frågan. Men jag vill konstatera att alla erfarenheter säger att bristen på tillsynsplatser även drabbar arbetsmarknadsutbildningen, eller rättare sagt framför allt de kvinnor som vill söka utbildning för att komma ut i förvärvsarbete. De kontakter jag haft med handläggande personal vid länsarbetsnämnder och också med vissa småbarnsföräldrar som berörts har besannat detta. AMS har också begärt en utökning av den försöksverksamhet med barntillsyn inom arbetsmarknadsutbildningen som man bedrivit sedan mitten av 1960-talet och som nu omfattar ca 100 platser på åtta orter. Man anser att den bör fortsätta och anordnas i flertalet län. Med hänsyn till den ökade efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning från föräldrar med små barn har man ansett att det är angeläget att denna barntillsyn även kan omfatta kursdeltagare som genomgår utbildning utanför AMU-center. AMS föreslår därför att verksamheten utökas med ca 400 platser. Även KAMU har föreslagit att verksamheten skall successivt utvidgas allteftersom behov uppstår. Föredragande statsrådet tar ingen direkt ställning till frågan i propositionen utan hänvisar till att det bör ankomma på regeringen att besluta om de justeringar av bestämmelserna som kan visa sig motiverade. Enligt min mening är det klart motiverat att försöksverksamheten snabbt byggs ut. Det kan inte vara rimligt att t.ex. en ensamstående förälder som har allt klart för att påbörja en utbildning hindras därför att inte barntillsynsfrågan kan lösas, samtidigt som vi kanske har brist på arbetskraft just inom det område som vederbörande sökt sig till och samtidigt som hon skulle ha fått en betydligt bättre trygghet för sig själv och barnet om utbildningen kunnat fullföljas. Med de förbättringar som nu sker när det gäller utbildningsbidragen får man förutsätta att fler söker utbildning, vilket kommer att innebära ett ökat tryck även när det gäller barntillsynen. Bl. a. torde slopandet av ”makeprövningen”, dvs. kopplingen av bidragen till makes inkomst, innebära att många flera gifta kvinnor får möjlighet att gå in i utbildning. Jag vill också hänvisa till det stora behovet av utbildad personal på vårdsektorn och den skrivelse som AMS avgivit till regeringen om de åtgärder inom framför allt barnomsorgen som man bedömer angelägna att sätta in vid en eventuell konjurikturdämpning. Även om man önskar att många fler män skulle ägna sig åt vårdsektorn torde det i verkligheten bli kvinnorna som i mycket hög grad tar dessa utbildningsplatser i an Vidare pågår en brett upplagd försöksverksamhet med det s.k. jämställdhetsbidraget, och även i detta fall torde kvinnorna åtminstone under en övergångstid komma att vara i majoritet. Allt talar således för att det kommer att ställas stora krav på tillgång till barntillsyn om arbetsmarknadsutbildningens omfattning och mål skall kunna förverkligas. Man kan naturligtvis ha den uppfattningen att kommunerna borde klara barntillsynsfrågorna även för dem som går i arbetsmarknadsutbildning. Men med vetskap om det svåra läget, med långa daghemsköser på de flesta orter med AMU-centra och annan arbetsmarknadsutbildning, kan vi enligt min uppfattning inte vänta med att sätta in åtgärder när vi har en chans att göra detta. Utskottet har genom ett tillkännagivande ställt sig bakom de båda motioner som väcktes vid riksdagens början, nämligen en socialdemokratisk motion där jag står som första namn och en centermotion med herr Nilsson i Tvärålund som första namn. Vi har i motionerna gått på AMS linje och vill ha en fortsatt utbyggnad till stånd. Vi anser att det nuvarande villkoret att utbildningen skall ske vid AMU-centra bör slopas. Utskottet har dessutom uttalat att det vid planeringen bör övervägas om man i fortsättningen liksom nu skall repliera, eller så att säga hyra in sig, på de kommunala institutionerna eller om man skall pröva nya organisatoriska former för att få fram ett reellt nytillskott av platser. Jag anser att detta är en mycket viktig fråga. Det blir ju inte fler platser på en ort om AMS bekostar låt mig säga 20-25 platser av redan befintliga barnstugeplatser eller väntar på att ta i anspråk platser som ingår i kommunens ordinarie planering. Det är min förhoppning att regeringen på grundval av vad utskottet anfört mycket snart griper sig an med denna fråga, och det är även min förhoppning att AMS skall finna nya vägar att ordna barntillsyn åt föräldrar som går i arbetsmarknadsutbildning. Ur jämställdhetssynpunkt är detta en mycket angelägen fråga. När det gäller de nya riktlinjerna för arbetsmarknadsutbildningen och de nyä grunderna för utbildningsbidrag till kursdeltagarna, så har ju dessa frågor redan ingående belysts och diskuterats här under gårdagen. Med tanke på den debatt vi haft runt om i landet och med tanke på de krav på höjningar av bidragen som vi haft att behandla tid efter annan anser jag det synnerligen tillfredsställande att vi nu får ett nytt system, där bidragen kommer att anpassas till höjningar av maximiersättningen inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet. Det kan också konstateras att utskottet så gott som enhälligt har ställt sig bakom förslaget. Det är endast vpk som har reserverat sig för ett annat system. Däremot vill inte moderaterna vara med om en finansiering genom arbetsgivaravgifter utan. menar att kostnaderna bör finansieras över statsbudgeten. Någon annan form av inkomstförstärkning föreslår man inte. Jag måste då konstatera att moderaterna numera lever högt på sitt inflationsresonemang. Man tycks kunna bekosta snart sagt var och varannan reform via inflationsvinster för staten, några hundra miljoner hit och några hundra miljoner dit. Då hade det väl varit renhårigare av moderaterna att avslå ett förslag som man inte vill vara med om att skaffa medel till. Är man intresserad av att tillgodose behovet av yrkesutbildad arbetskraft, vilket arbetsgivarna gång efter annan har förklarat sig vara, så bör det också vara rimligt att de som står för efterfrågan är med och betalar sin andel. Mittenpartierna har inte gått emot förslaget om finansiering genom arbetsgivaravgifter men försöker att pruta på beloppen genom att föreslå en lägre avgiftsprocent. Utskottsmajoriteten har inte funnit att beräkningarna skulle vara felaktiga. Tvärtom ifrågasätter utskottet om inte den föreslagna procentsatsen är för låg, detta med tanke på att de förbättrade utbildningsbidragen bör stimulera fler arbetslösa att gå in i utbildningen, i synnerhet då de arbetslöshetsförsäkrade, som hittills har varit underrepresenterade i utbildningen. Sysselsättningsläget blir ju också avgörande för utbildningens volym, liksom önskemålen från de kvinnor som inte nu finns på arbetsmarknaden men som kan vilja skaffa sig utbildhing och arbete. Enligt min uppfattning är det knappast ansvarsfullt av mittenpartierna att vara med om en reform som man själv har ansett angelägen men samtidigt krympa de ekonomiska resurser med vilkas hjälp reformen skall bli verklighet. Jag måste ställa frågan: Vad avser centern och folkpartiet göra om det skulle visa sig att medlen inte räcker till? Herr Nordstrandh har här talat för sin motion om bl.a. samordning och samverkan inom arbetsmarknadsutbildningen och den reguljära utbildningen. Han vill att arbetsmarknadsutbildningen inkl. företagsutbildningen såväl pedagogiskt som organisatoriskt skall inordnas under skolöverstyrelsen. Men nu förhåller det sig faktiskt så att ca 80 96 av arbetsmarknadsutbildningen redan sorterar under skolöverstyrelsen. Om herr Nordstrandh hade tagit reda på detta, så hade det knappast behövt väckas någon motion. I propositionen har också framhållits att anordnare av kurser i ökad utsträckning bör samplanera verksamheten och att arbetsmarknadsstyrelsens och skolöverstyrelsens årliga ramplanering för arbetsmarknadsutbildningen bör göras upp efter överläggningar med övriga kursanordnare och med alla parter på arbetsmarknaden inkl. kommuner och landsting. Herr Nordstrandh har också berört frågan om en överkapacitet vid vissa AMU-centra. Enligt utskottet är denna överkapacitet en följd av den roll som arbetsmarknadsutbildningen har i vår arbetsmarknadspolitik. När vi har en god sysselsättning, så minskar antalet deltagare, och vid en konjunkturnedgång måste det finnas möjligheter att snabbt öka utbildningskapaciteten. Men det finns också stora lokala variationer. Vid vissa tidpunkter finns det en överefterfrågan i vissa delar av landet, medan platser samtidigt står tomma i andra delar av landet. Vidare är detta enligt utskottets uppfattning också en fråga om lärarnas anställningstrygghet. Vi kan inte bedriva något slags dragspelspolitik när det gäller utbildningsresurserna på denna viktiga sektor av vår utbildning. Vi måste sätta in denna utbildningsform i dess rätta sammanhang. Som jag sade i början av mitt inlägg är det nämligen helt klart att arbetsmarknadsutbildningen har utvecklats till ett av arbetsmarknadspolitikens mest betydelsefulla instrument. Vill man rasera det som byggts upp på den sidan, vill man förmodligen också komma åt vår arbetsmarknadspolitik. Jag är alltså inte helt på det klara med herr Nordstrandhs och de moderata medmotionärernas syfte med motionen 2001. Det kan kanske i alla fall vara en tröst att moderaterna i utskottet inte följt herr Nordstrandhs linje. Inte heller är det solklart vad mittenpartierna avser med reservation nr 1, som behandlar folkhögskolornas roll i den förberedande utbildningen —- och det oavsett vad herr Granstedt nyss anförde.

Om det endast är detta sistnämnda man avser, hade det enligt min mening knappast funnits någon anledning till reservationen. Både i propositionen och i utskottets yttrande sägs det mycket positivt om folkhögskolornas roll i detta sammanhang. I utskottets betänkande har vi påvisat att det under 1974 var 2 090 personer som fick förberedande utbildning vid folkhögskolor. Vi konstaterar också att ett ökat utnyttjande av folkhögskoleplatser är beroende av i vilken mån folkhögskolorna kan tillgodose arbetsmarknadsutbildningens speciella krav; det får ju inte vara ett självändamål att använda folkhögskolorna, utan man måste väl i så fall också fordra en del av folkhögskolorna. Vi har alltså inte ställt oss negativa till ett utnyttjande av folkhögskolornas lediga kapacitet — det vill jag understryka. Slutsatsen måste bli att reservanterna vill gå betydligt längre, eftersom de inte har nöjt sig med utskottets skrivning. Och då frågar jag mig: Är man även från mittenpartiernas sida ute efter att riva ned vad vi har byggt upp på AMU centra här i landet? Man måste väl ändå ha klart för sig att det för vissa grupper kan vara en fördel att gå i folkhögskola medan det för andra är en fördel att gå på AMU-centra, ofta i den egna hemorten. Det gäller inte minst föräldrar som behöver barntillsyn för barnen under utbildningstiden och som också behöver ta hand om barnen på kvällstid, föräldrar till skolbarn t.ex. Och det är ofta så att folkhögskolornas lokalisering stämmer dåligt med befolkningskoncentrationerna. Kan de studerande bo kvar i hemorten under utbildningstiden, är detta naturligtvis en fördel.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

Herr talman! Fru Hörnlund betecknade — det var väl ungefär så hon menade —- min och mina medmotionärers motion som onödig. Jag måste då kvittera, fru Hörnlund, med att säga att jag i så fall finner att den del i fru Hörnlunds anförande som rör motionen om möjligt var ännu onödigare. Fru Hörnlund påstår att jag inte vet vad jag talar om utan att jag är illa informerad. Fru Hörnlund är — det vill jag inte förneka — förmodligen ganska superkunnig på det här området, men här har tydligen insmugit sig en del information som icke är helt tillförlitlig. 1" Knutpunkten, fru Hörnlund, är ju — det upprepar jag — frågan: Behövs det eller behövs det inte mer samordning och samplanering mellan de olika utbildningsformer som vi har i vårt land? Svarar fru Hörnlund att det inte behövs, underkänner fru Hörnlund ju också propositionen som vill gå åtminstone något längre i fråga om samplanering och samverkan. Vad jag och mina medmotionärer har velat understryka är att det behövs ännu mer av samverkan och samplanering än vad propositionen antyder. Vill fru Hörnlund förneka att det har förekommit och ännu förekommer dubbla kursutbud och att man inte utnyttjar redan tillgängliga lärosalar och institutioner utan utrustar andra? Vill fru Hörnlund förneka det? Detta är en fråga om längre gående samplanering och samverkan.

Vad kommer regeringen att göra om uttaget med 0,4 96 visar sig vara för högt? Avsikten med avgiften är att ekonomisera samhällskostnaden för reformen. Det finns anledning att i det sammanhanget se på ekonomiseringen av arbetslöshetsförsäkringen, där riksräkenskapsverket för innevarande budgetår räknar med ett överuttag av storleksordningen 400 milj.kr. Det faktiska överuttaget i fjol var 246 milj.kr. En diskussion där frågan ställs på sätt som fru Hörnlund gjorde tycker jag bör ge ett besked om huruvida ett överuttag från regeringens sida föranleder en framtida nedjustering.

Herr talman! Fru Hörnlund tog upp några frågor av vilka jag just nu bara skall framföra synpunkter på en, nämligen den om finansieringen. De övriga frågorna ber jag att få återkomma till i ett särskilt anförande. Jag begärde ordet för replik närmast med anledning av frågan vad vi tänker göra om pengarna inte räcker till. Att fru Hörnlund ställer den frågan är i och för sig inte förvånande; jag blev mera förvånad när fru statsrådet Leijon i går ställde samma fråga. Vi har ändå lagförslaget framför oss — förslag till lag om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildningen. Vi är överens om lagen som sådan, och i 5§ står det: ”Avgifterna för finansiering av arbetsmarknadsutbildningen föres till en fond, benämnd arbetsmarknadsutbildningsfonden, som förvaltas enligt grunder som regeringen fastställer.” Mot den bakgrunden är det alldeles klart att om pengarna inte räcker till får vi på vanligt sätt diskutera hur bristen skall täckas. Men min fråga kvarstår: Vad händer om det blir för mycket pengar i fonden? Vart skall de då föras?
Herr talman! Motionen var väl trots allt ganska onödig, herr Nordstrandh. Det har tydligen också de moderata företrädarna i utskottet ansett, eftersom de inte har följt upp motionen med en reservation. Det har redan sagts i propositionen att ett ökat samråd skall äga rum. Det är självklart att man alltid skall eftersträva att försöka samråda och samordna så långt det över huvud taget är möjligt. Jag underkänner inte propositionen, herr Nordstrandh. Men hade herr Nordstrandh läst den litet bättre hade kanske han också funnit att motionen var onödig. Herr Nordgren säger att han vill vara med och betala kostnaderna. Men då måste jag konstatera att moderaterna inte har föreslagit någon inkomstförstärkning — de litar till de s.k. inflationsvinsterna. Herr Nordgren säger att staten får in pengar genom löneökningarna. Men även statens personal får ju del av dessa löneökningar, och vi vet att kostnaderna stiger också för staten. Det talar emellertid moderaterna aldrig om. Sedan frågar herr Nordgren varför just denna utbildning skall betalas av företagen. Den skall ju betalas över både statsbudgeten och den föreslagna avgiften. Men jag konstaterade redan i mitt första inlägg att företagen onekligen har stor nytta av dessa utbildningsinsatser, och ytterst bör de också vara med och ta sin del av kostnaderna. När det gäller herrar Nilsson i Tvärålund och Ekinge får man väl vara tacksam för att de nu talar om att de vill vara med och ta ett ekonomiskt ansvar. Vi är vana att ta vårt ansvar i alla sammanhang. Frågan om vad regeringen kommer att göra om avgiftsuttaget visar sig vara för stort är det inte min sak att svara på, men rent allmänt vill jag säga att det är mindre bekymmersamt med ett medelsöverskott än med ett underskott, särskilt om vi skulle få en snabb konjunktursvängning.

Herr talman! Nyss var min motion onödig och nu har jag inte läst propositionen, enligt fru Hörnlund som i dag tydligen är litet fallen för svepande påståenden.

Om fru Hörnlund hade sagt att förslaget om en arbetsgrupp som skall arbeta med problematiken över hela fältet är onödig och att departementet klarar den uppgiften ändå hade jag förstått det. Den uppfattningen kan man ha, och vem som därvidlag har mest rätt är det svårt att avgöra. Nu, fru Hörnlund, väntar jag på nästa påstående som jag tyvärr inte har möjlighet att motbevisa.
Herr talman! I mitt första anförande i går angav jag centerns inställning till sättet att ekonomisera reformer. Jag trodde då att fru Hörnlund lyssnade. Jag beklagar att jag i dag var tvungen att repetera centerns inställning i denna fråga. Den är nu klar också för fru Hörnlund. På min direkta fråga om regeringen tänkte reducera avgiften, för den händelse avgiften blev onödigt hög, var fru Hörnlunds svar inte utan intresse. Hon kunde inte ge något svar alls. Detta ber jag få notera såsom ett resultat av debatten.

Nr 85 Herr talman! Jag vill bara avge en stilla protest mot fru Hörnlund, Onsdagen den när hon säger att nu är vi från folkpartiet beredda att medverka när det 21 maj 1975 gäller finansieringen av arbetsmarknadsutbildningen. Enligt fru Hörn= lunds tolkning skulle vi i vanliga fall inte vara det. Men det vet fru = Arbetsmarknadsut Hörnlund att vi är. Fru Hörnlund vet lika bra som någon annan att = bildningen det i denna fråga inte råder någon som helst tveksamhet. Vi ifrån folkpartiet har nu såsom tidigare klart sagt ut att vi är beredda att ta det ekonomiska ansvaret för den reform som vi är med om att genomföra. Att man sedan kommer till olika beräkningsgrunder kan i och för sig anses beklagligt. Men det har ännu inte under debatten vare sig i går eller i dag givits något som helst belägg för att våra beräkningsgrunder skulle vara mer felaktiga än regeringens. Därför fasthåller vi vid 0,25 96, som vi anser utgöra full täckning för vårt åtagande, och vi ställer oss bakom förslaget.

Herr talman! Herr Nordgren tog åter upp företagen och frågar om de har någon nytta av denna utbildning. Han uttryckte sig ungefär så här, att även om företagen har viss nytta av utbildningen, har väl också de utbildade glädje av den. På detta skulle jag vilja svara: Javisst! Men då kan också båda parter vara med om att stå för fiolerna i detta sammanhang. Herr Nordgren anförde vidare att det får övervägas om tilläggsanslag behövs. Men moderaterna har ju fortfarande inte talat om hur de ökade kostnaderna skall täckas, vare sig det gäller tilläggsanslag eller något annat. Herr Nordgrens sparteorier har knappast kommit till uttryck i riksdagen. Moderaterna har varit med om en hel del överbud. Jag tycker därför att de något borde skärskåda sig själva, innan de kommer och talar om sparsamhet. Herr Nilsson i Tvärålund påstod att jag inte kunde svara på hans fråga. Jag sade inte att jag inte kunde ge svar, men jag framhöll att det inte ankom på mig att här besvara frågan. Man måste förutsätta att herr Ekinge lider av en viss överkänslighet när det gäller frågan om folkpartiet är berett att vara med och betala. Han hängde upp sig på det lilla ordet nu, vilket ändå som sagt är att vara litet för överkänslig i detta sammanhang. Slutligen är det ännu värre om herr Nordstrandh har läst propositionen och ändå väckte sin motion. Detta besannas av att inte ens moderaterna i utskottet har tillstyrkt den.

Herr talman! De senaste dagarna har en historia gått runt i svenska pressen. Två kommunalmän träffas, och den ene frågar: Har du någon arbetslöshet i din kommun? Nej, bara kvinnor, svarar den andre. Historien är egentligen inte rolig — den är ganska otäck. Den bevisar att fördomar mot kvinnor som arbetskraft fortfarande lever vidare, men den visar också att arbetslöshet bland kvinnor anses vara av en annan dignitet än den bland män. Statsrådet Leijons proposition andas inte denna förlegade inställning, något som jag med glädje konstaterar. Efter att ha lyssnat till fru Hörnlund skulle jag vilja ta upp ett område inom arbetsmarknadsutbildningen som hon inte berörde. Det gäller också kvinnor, men det gäller kvinnor som vill tillbaka till arbetsmarknaden efter kanske många års uppehåll eller i vissa fall utan någon yrkeserfarenhet alls. Det gäller inte kvinnor för vilka barntillsynen är huvudproblemet, och sedan jag lyssnat till fru Hörnlund har jag nästan en känsla av att arbetsmarknadsutbildningen ur hennes synpunkt är angelägen som en förutsättning för ökat barndaghemsbyggande. Nej, det gäller i stället kvinnor som på grund av sin ålder, på grund av bristande självtillit och bristande erfarenhet av förvärvsarbete har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. För dessa kvinnor är det oerhört viktigt att de blir föremål för en riktig behandling av arbetsmarknadsmyndigheterna. Det gäller att hjälpa dem i deras villrådighet. De är skrämda för eller ovana vid myndigheter, och de är först och främst osäkra på sina egna möjligheter att genomföra en erbjuden utbildning. I många fall blir en första kontakt den enda kontakten, och jag vill peka på nödvändigheten av att de arbetsmarknadsutbildande myndigheterna inte släpper dessa kvinnor ifrån sig. KAMU redovisade dessutom ytterligt goda resultat för dem som deltog i bristyrkesutbildning. Medan männens avbrottsfrekvens låg på mer än en tredjedel, fullföljde 84 96 av kvinnorna sin utbildning. Men det är naturligtvis också viktigt att en uppföljning sker vad gäller att se till att dessa kvinnor verkligen får en anställning. Man måste satsa hårt på dessa människor, och det är en övergående satsning i den meningen att om något decennium kommer den här kategorin att vara ytterligt liten. Herr talman! Med anledning av proposition nr 45 har jag väckt en motion, som jag skulle vilja beröra med några ord. Den tar upp delvis samma problem som berördes under gårdagens debatt om utbildningsstöd, nämligen orättvisan mellan olika kategorier av studerande med avseende på vilken stödform de åtnjuter. För studerande vid kommunal vuxenutbildning utgör kostnader för läromedel en avsevärd utgift. Vissa kommuner, ett fåtal, har fria läromedel för de vuxenstuderande och där är inte det här problemet aktuellt, men i andra kommuner måste studerande som finansierar sina studier med studiemedel eller med det nya vuxenstudiestödet själv svara för inköpen av läromedel till bokhandelspriser. Dessa priser har stigit rent katastrofalt de senaste åren. Studerande som åtnjuter arbetsmark Nr 85 nadsstöd och som går i samma klass har förutom de bidragsförmåner Onsdagen den som ligger i deras studiestöd möjlighet att fritt rekvirera från bokhandeln 21 maj 1975 allt vad de behöver av läromedel. Detta upplevs som grymt orättvist sökare RR av kamraterna, som dessutom inte har det grundläggande stöd för sitt — Arbetsmarknadsutuppehälle som eleverna i arbetsmarknadsutbildningen har. bildningen I min motion har jag begärt att dessa kategorier skulle behandlas likartat. Utskottet avstyrker mitt yrkande med orden: ”De förmånligare utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning är ett uttryck för prioriteringen av utbildningen för arbetslösa m.fl. Ett genomförande av motionsförslaget skulle medföra skillnader i förmånshänseende mellan olika grupper av deltagare i arbetsmarknadsutbildning, exempelvis mellan dem som deltar i de förut behandlade preparandkurserna på AMU-centra resp. på folkhögskolor. Utskottet finner den konsekvensen oacceptabel och avstyrker därför motionen.” Men det är faktiskt så att en studerande vid kommunal vuxenutbildning i Malmö inte jämför sig med de studerande vid AMU-centret i Furulund utan med sina klasskamrater. Jag har själv i denna fråga blivit påstött av studerande i arbetsmarknadsutbildning, som har ansett sig vara alltför favoriserade i relation till sina kamrater. Herr talman! Jag har inget yrkandet. Jag har bara velat peka på hur en ytterligare differentiering av förmåner av den enskilde kan upplevas som djupt orättvis och dessutom bidra till en form av gradering i betydelsen att de som studerar på egna villkor skulle vara ur samhällssynpunkt mindre värda. Det kan jag inte anse, och därför hade det varit tacknämligt om utskottet åtminstone hade beaktat den orättvisa som så många studerande i dag upplever.
Herr talman! Jag förstår att med den inställning som fru Sundberg över huvud taget har till barntillsyn i samhällets regi kan det kännas stötande att jag har uttalat mig för en snabb utbyggnad av barntillsynen. Men jag vet att det finns ett stort behov på detta område när det gäller att stödja unga föräldrar som vill gå i arbetsmarknadsutbildning. Utskottet har ju också enhälligt anslutit sig till denna linje. Nu skulle jag vilja fråga: Menar fru Sundberg att vi inte skall hjälpa även unga kvinnor med barn att komma ut i arbetslivet? Det är ju dessa kvinnor som har ett hinder när det gäller denna utbildning. Äldre kvinnor har inte det hindret. Beträffande bidragen så hörde jag fru Sundbergs litania här i går om dessa skillnader.

Herr talman! För att förkorta fru Hörnlunds kommande inlägg skall 17 jag begränsa också mitt eget och ge svaret nej på fru Hörnlunds första fråga.

Herr talman! Innan riksdagen tar ställning till riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken vill jag markera ett speciellt avsnitt i betänkandet och i propositionen. Det gäller ungdomsutbildningen och särskilt den utbildning som bedrivs vid riksyrkesskolorna. 1958-1959 hade vi en ganska omfattande ungdomsarbetslöshet här i landet. Vid den tidpunkten hade den kommunala yrkesutbildningen icke fått en sådan utbyggnad att den kunde tillfredsställa behovet av yrkesutbildning för våra ungdomar. Arbetsmarknaden hade då som nu ett mycket stort behov av yrkesutbildad arbetskraft. Arbetsmarknadsverket, som har sig förelagt bl.a. uppgifter när det gäller balansen i fråga om arbetskraft, startade 1959-1961, tillsammans med SÖ, på en del platser i landet utbildningsenheter för arbetslös ungdom. Sedermera blev dessa enheter benämnda riksyrkesskolor. De platser där renodlad yrkesutbildning för arbetslös ungdom startades var: Haparanda, Hedenäset, Torpshammar, Hudiksvall, Västerås, Hunnebostrand och Gamleby. Flertalet av dessa riksyrkesskolor finns kvar och har sedan sin tillkomst utgjort, och utgör alltjämt, en viktig komplettering till det övriga yrkesutbildningsväsendet. Det är ett mycket stort antal ungdomar som via riksyrkesskolorna fått sin yrkesutbildning avklarad. Det kan anföras att den utbildningen borde ha skett inom gymnasieskolans ram. Det har dock visat sig att kapaciteten icke alltid varit tillräcklig och att flexibiliteten inte heller motsvarats av den som varit möjlig vid riksyrkesskolorna. Med flexibilitet i detta sammanhang menar jag anpassning till speciella och ibland akuta utbildningsbehov, möjligheter att mottaga ungdomar för utbildning och att jämsides därmed också ansvara för ungdomarnas fritid. Jag vill påstå att riksyrkesskolorna härvidlag har gjort mycket stora insatser. Utskottet har i sitt betänkande anslutit sig till arbetsmarknadsministerns synpunkter att ungdomar inom överskådlig tid har behov av arbetsmarknadsutbildning. I detta vill jag helt instämma. När det gäller riksyrkesskolorna sägs att de tills vidare bör kvarstå bl.a. med hänsyn till gymnasieskolans kapacitet. Det hade varit angeläget att riksyrkesskolornas fortbestånd hade ansetts lika viktigt som arbetsmarknadsutbildning för ungdomar. Därmed menar jag att även behovet av riksyrkesskolorna bör föreligga för överskådlig tid. Jag är helt övertygad om att riksyrkesskolorna med sina speciella möjligheter, som jag tidigare angett, kommer att behövas för överskådlig tid, med andra ord så länge som behov av arbetsmarknadsutbildning för ungdomar föreligger. Och att det behovet kommer att föreligga har fastslagits i regeringens proposition. Det är också viktigt — det har berörts tidigare i debatten — att de nämnda Nr 85 utbildningsenheterna inom arbetsmarknadsutbildningen ges personalre Onsdagen den surser och andra resurser så att planering m.m. inom det berörda avsnittet 21 maj 1975 inte hämmas. Det är angeläget inte minst ur personalrekryteringssynjäsa ar punkt, och det är naturligtvis också viktigt att den nu fungerande per Arbetsmarknadsutsonalens trygghetskänsla inte eftersätts. bildningen Herr talman! Det är tillfredsställande att konstatera att regeringen med propositionen 45 föreslår fastläggande av riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. Med det sagda vill jag för min del yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 14.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på den här debatten. Jag tycker dock att frågan om finansieringen har fått ett alltför stort utrymme. Och man har påstått att när centern i det här fallet i sina beräkningar av kostnaderna har byggt på vad KAMU kom fram till, så vill vi inte vara med och betala. Jag var ledamot av KAMU, och det är med tillfredsställelse jag konstaterar att såväl statsrådet som utskottet i stort sett följt upp de förslag utredningen lade fram. KAMU framhöll i sitt betänkande att arbetsmarknadsutbildningen måste tillgodose två viktiga punkter. Den skall för det första inrikta utbildningsinsatser speciellt mot de grupper som är eller riskerar att bli arbetslösa eller i övrigt har svag ställning på arbetsmarknaden. För det andra skall den stimulera från arbetsmarknadspolitisk synpunkt angelägen utbildning av starkt utbildningsmotiverade icke arbetslösa. De arbetsmarknadspolitiska målen måste också i fortsättningen vara det primära för arbetsmarknadsutbildningen. Det innebär att arbetsmarknadsutbildningen skall ha en klart arbetsmarknadspolitisk motivering. Men även andra mål, sade KAMU, spelar en roll för arbetsmarknadsutbildningen, framför allt fördelningspolitiska och utbildningspolitiska. Om målet att ge arbete åt alla skall uppnås måste ökade insatser göras med hjälp av arbetsmarknadsutbildningen. Det är den frågan som vi om "en stund har att fatta beslut om, och det tycks råda ganska stor enighet om målet. Det föreliggande förslaget till ökade insatser är såväl ur den enskildes som ur samhällets synpunkt att hälsa med stor tillfredsställelse. Den obalans som vi har på arbetsmarknaden är ett problem, och det har tagits upp här tidigare i debatten. Samtidigt som det finns ett stort antal arbetslösa människor har vissa sektorer inom näringslivet stor brist på arbetskraft. Och samtidigt har vi en betydande ledig kapacitet inom AMU centra på de områden där det råder brist på utbildad arbetskraft inom näringslivet. En förbättrad arbetsmarknadsutbildning bör kunna vara ett verksamt instrument för att lösa den här besvärliga ekvationen. Jag tror det hade varit värdefullt om statsrådet i det här fallet följt upp KAMU:s förslag att starta en försöksverksamhet i vilken lågavlönade 19 icke arbetslösa skulle delta. Det föreslogs att 5 000 personer skulle få den möjligheten. KAMU:s förslag på den punkten var ett nytt inslag i arbetsmarknadspolitiken som var avsett att stärka den fördelningspolitiska effekten av arbetsmarknadsutbildningen. Det skulle också varit ett verksamt medel att åstadkomma bättre balans på arbetsmarknaden. Folkhögskolans roll har diskuterats ganska ingående i den här debatten. Jag har i flera år haft förmånen att vara ledamot och även ordförande i styrelsen för en av landets äldsta folkhögskolor. Jag har under den tiden mött många ungdomar som kommit till skolan och som haft svårt att anpassa sig i samhället och arbetslivet och kanske varit något vilsna. Men de har många gånger efter ett eller ett par år på folkhögskolan gått ut med nytt livsmod. Folkhögskolevistelsen har för alla dessa varit en tid under vilken de kommit till rätta med sig själva. Den betydelsefulla uppgiften tror jag inte att någon annan skolform lyckats med så som folkhögskolan gjort under årens lopp. Jag tror att folkhögskolan alltjämt kommer att spela den betydelsefulla roll den här gör. Men jag har också upplevt hur elever känt det besvärande att en del av dem får studera med hjälp av vanliga studiemedel medan andra har haft arbetsmarknadsmedel. Det har som sagt varit besvärande ibland. När man lyssnat till den här debatten — jag lyssnade på herr Ekinge i går kväll — har man kunnat få den uppfattningen att KAMU i sitt arbete helt glömde bort folkhögskolans roll i arbetsmarknadsutbildningen. Så är det ju inte alls. Jag skall ta mig friheten att citera några rader i KAMU:s betänkande: ”Folkhögskolorna har i princip stora möjligheter att anpassa undervisningen till deltagarnas behov ifråga om undervisning och arbetsformer. Förberedande utbildning vid folkhögskola brukar dock inte f. n. begränsas till med hänsyn till kursdeltagarens planerade yrkesutbildning relevanta delar. Successivintagning av kursdeltagare förekommer inte.

KAMU förutsätter att dessa frågor kommer att behandlas av den pågående folkhögskoleutredningen.” Utredningen hade under sitt arbete kontakt med den sittande folkhögskoleutredningen. Men KAMU ansåg sig inte kunna gå in på folkhögskolans roll i det här sammanhanget, för det är folkhögskolan med sin frihet som själv har möjlighet att anpassa uppläggningen av sina kurser. Det har också klart understrukits i propositionen och utskottsbetänkandet. Det som jag tycker alltför litet har beaktats i diskussionen om folkhögskolans roll är den studerandes situation. Fru Hörnlund var något inne på den frågan. Det är nämligen en ganska heterogen skara som Nr 85 söker sig till arbetsmarknadsutbildningen, och för många är det svårt Onsdagen den att vistas långt borta från hemmet. Därför såg vi i KAMU saken på 21 maj 1975 det sättet att det är riktigt att ha den förberedande utbildningen de Ser tonlsoorsirt centraliserad så att eleverna kan få den på så nära håll som möjligt. — Arbetsmarknadsut Därmed vill jag också ha sagt att vi har behov av att utnyttja alla till — bildningen gängliga resurser för detta — inom folkhögskolorna, inom den kommunala vuxenutbildningen, inom studieförbunden osv. Jag tror att med det arbete som pågår skall vi också finna de lämpliga formerna. Det är angeläget att utnyttja de möjligheter som finns. Allt detta, herr talman, gör att jag inte kan ansluta mig till den reservation nr I som finns fogad till utskottets betänkande. Jag anser att utskottsmajoritetens skrivning bättre fyller uppgiften och leder fram till det mål som vi väl alla här är överens om.

Herr talman! Det råder säkerligen inget tvivel om att såväl KAMU som folkhögskoleutredningen har haft de bästa intentioner när det gäller att utnyttja folkhögskolorna i arbetsmarknadsutbildningen; det är jag alldeles övertygad om. Vad som däremot saknas är det sista ledet, nämligen att få en rejäl skjuts på det hela nu. När det sägs att folkhögskoleutredningen bör arbeta med frågan kan man ju erinra om att utredningen i stort sett skilt sig från den delen av sitt arbete. Den konstaterar att KAMU menar att den vid AMU-centra anordnade utbildningen är mer flexibel än annan utbildning. Det må stå för KAMU:s och folkhögskoleutredningens räkning. Vad jag som reservant vill understryka är nödvändigheten av att regeringen ger ett direkt uppdrag till AMS och SÖ att utnyttja redan nu befintliga möjligheter på folkhögskolorna. Det kravet går alltså något längre — jag betonade det i mitt anförande i går — än utskottsmajoritetens förslag, och det anser jag angeläget att understryka. Vi bör följa den linjen i vårt beslut. Reservationens förslag har nämligen också den fördelen — det har redan sagts i debatten — att vi utnyttjar ledig kapacitet vid folkhögskolorna. Vi kan i någon mån spara utbildningsresurser och slippa bygga ut dem, om vi bättre utnyttjar folkhögskolornas kapacitet. Men vi skall göra det snart, vi skall göra det nu. Efter detta skulle jag bara vilja säga att vad som är viktigt när den här reformen genomförs är att vi verkligen får samordning av resurserna på riksplanet, på det regionala planet och inte minst på det lokala planet. Det är också angeläget att vi får en anpassning till näringslivets men också till de studerandes behov, när det gäller arbetsmarknadsutbildningen. I går tog herr Fagerlund upp frågan om de många som är i arbetskraften just nu och de många lediga platser som finns men också de många arbetslösa som vi trots detta har. Ett meddelande från statistiska centralbyrån ger vid handen att si 21 tuationen ur en viss synpunkt inte ser ut att bli bättre. Där sägs nämligen att antalet intagna elever vid gymnasieskolan hösten 1974 uppgick till 96 636. Antalet sökande som ej intogs var ca 50 600. Vidare sägs att antalet intagna vid gymnasieskolans tvååriga sociala, ekonomiska och tekniska linjer samt tvååriga musiklinjer var ca 16 700 jämfört med ca 19 200 år 1973. Av dem som i första hand sökt till någon sådan linje intogs 71 96 till önskad linje. Av de intagna var 57 96 kvinnor. Antalet intagna vid övriga yrkesinriktade linjer var 29 900, ungefär lika många som år 1973. Av dem som i första hand sökt till någon sådan linje intogs 41 96 till önskad linje. Av de intagna var 46 96 kvinnor. Det är alltså uppenbart att den minskade intagningen i första hand har gällt de yrkesinriktade linjerna. Det innebär att många ungdomar alltjämt går ur skolan utan att ha fått den grundläggande yrkesinriktade utbildning som de önskar. Därför finns de problem kvar som vi tog upp i går. Det är som vi ser det mycket angeläget att dessa frågor får ytterligare belysning. Vi måste möta de arbetslösa ungdomarnas behov. Vi måste undersöka alla möjligheter och se till att ge unga människor den bästa tänkbara yrkesutbildning som vi över huvud taget kan åstadkomma.

Herr talman! Det är svårt att få något grepp om vad herr Ekinge menar. Herr Ekinge säger att enligt KAMU är utbildningen vid AMU-centra mer flexibel än utbildningen vid folkhögskolorna. Ja, så är det i dag, men det är ju folkhögskolorna själva som inom ramen för sin frihet skall lägga upp de förberedande kurserna så att de anpassas till den utbildning som sedan skall fortsätta vid AMU-centra. Det vore felaktigt, anser jag, om riksdagen beslutade att folkhögskolorna skall ha den och den kursverksamheten. Jag är rädd om folkhögskolornas frihet, och det är folkhögskolorna själva som skall bestämma denna kursverksamhet. Det förekommer också redan nu. Den folkhögskola som jag arbetar med har på ett tidigt stadium tagit kontakt med länsarbetsnämnden för att diskutera kursverksamhet av det här slaget.

Herr talman! Jag är något förvånad över att herr Gustavsson i Alvesta inte fattar innebörden i vad jag säger, inte minst därför att hans anförande mynnade ut i de synpunkter som finns i reservationen 1. Vi har nämligen kort och gott sagt att det bör vara angeläget att AMS och SÖ nu sätter i gång och initierar utbildning vid folkhögskolorna. Herr Gustavsson i Alvesta säger att den folkhögskola, där han är ord förande i styrelsen, har tagit kontakt med länsarbetsnämnden för att — Nr 85 få ett samarbete till stånd. Ja, men det är ju precis det vi menar skall Onsdagen den förekomma, från högsta topp och ned till de regionala och lokala organen. 21 maj 1975 Det är precis samma synpunkter som herr Gustavsson framför. ilnsiorse NR Jag kan verkligen inte förstå att man med det resonemanget som bak = Arbetsmarknadsut grund inte inser det rimliga i att riksdagen hemställer hos regeringen att — bildningen den ger AMS och SÖ i uppdrag att initiera denna utbildning och tillvarata utbildningsmöjligheterna än bättre. Det betyder ingen styrning av folk högskolorna. Även jag sitter med i styrelsen för en folkhögskola. Jag är inte helt främmande för problemen, och det är inte herr Gustavsson heller. Herr Gustavsson vet att i den flexibilitet som råder inom folk högskolornas ram, i den frihet som folkhögskolorna har, är det möjligt att lägga in en hel del av den förberedande undervisning som ingår i arbetsmarknadsutbildningen. Där bör vi hjälpas åt för att utnyttja ka paciteten bättre och ge folkhögskoleutbildningen en skjuts framåt.

Herr talman!

Herr talman! Det är beklagligt att herr Gustavsson i Alvesta, trots att jag två gånger har upprepat påståendet, inte har kunnat fatta det.

Det är det enkla kravet i vår reservation, och jag hoppas att det nu skall vara klart även för herr Gustavsson i Alvesta.

Herr talman! Att jag tar till orda på nytt beror på att herr Nilsson i Tvärålund två gånger i går i debatten med fru statsrådet Leijon kritiserade oss i utskottet för att vi inte skulle ha tagit hänsyn till de inkomstförstärkningar som uppkommer på grund av att inkomsttaket vid uttagningsprocenten är slopat. Det har vi inte gjort på grund av att vi har en annan uppfaitning om kostnaderna för framtiden. Men av den flora av siffror som herr Nilsson i Tvärålund förde fram fick jag uppfattningen att han hade beräknat inkomstförstärkningen till mellan 20 och 30 milj.kr., och då kvarstår ju fortfarande en skillnad när det gäller beräkningarna på mellan 170 och 180 milj.kr. Jag utgår fortfarande från att vi och mittenpartierna är överens om att kostnaderna för den här aktuella reformen av arbetsmarknadsutbildningen skall fi 23 nansieras genom arbetsgivaravgiften. Att vi är det tycker jag tydligt har framgått av de anföranden som hållits av herr Nilsson i Tvärålund och herr Ekinge. Avgifterna plus det som är upptaget i budgeten skall föras till en fond för arbetsmarknadsutbildningen, och en avgiftshöjning på 0,25 96, som mittenpartierna föreslår, kommer med all säkerhet inte att räcka till. Och vad kommer då att hända? Jo, vi inom socialdemokratin kan aldrig acceptera att de bristande resurserna får gå ut över utbildningen eller över AMU-eleverna, och följaktligen måste vi på något sätt skaffa fram pengarna på tilläggsstat från statskassan. Men nu har vi varit ense om att pengarna skulle betalas via arbetsgivaravgiften, och min fråga är då: Är mittenpartierna beredda att i efterhand kompensera staten för den merutgiften, dvs. att föreslå ett högre avgiftsuttag i efterhand? Ty man kan ju inte, herr Nilsson i Tvärålund och herr Ekinge, införa arbetsgivaravgift under ett pågående budgetår eller retroaktivt. Sedan ställde fru Hörnlund frågan: Vad skall ni göra om pengarna inte räcker till? Och herr Nilsson i Tvärålund och herr Ekinge ställde motfrågan: Vad skall ni göra om avgiftsuttaget är för stort? Ja, där finns olika alternativ, och det tycker jag är intressant. Herr Gustavsson i Alvesta pekade på en sak som KAMU föreslagit men som inte är medtaget i propositionen, nämligen försöksverksamhet med utbildning av lågavlönade. Vidare har det i en centerpartimotion tagits upp ett förslag om höjning av stimulansbidraget från nuvarande 10 till 20 kr. Det har också föreslagits att om någon går över från ett traditionellt kvinnligt till ett traditionellt manligt yrke eller tvärtom, så bör vederbörande kunna få ett extra stimulansbidrag för den utbildning som då behövs. Det finns sålunda många förslag på reformer som kan genomföras, om man vill det. Likaså finns alltid det alternativet att man kan sänka avgiften. Och det är stor skillnad på att få litet över i en fond och att ha en brist. Jag vet inte om man från mittenpartierna har observerat det nya finansieringssättet, alltså att vi skall ha en fond för denna utbildning. Det är ju om pengarna tar slut i den fonden som problem uppstår. Men vi kan som sagt inte acceptera att bristen på pengar drabbar dem som behöver utbildning.

Herr talman! Herr Fagerlund återkommer i dag till frågan om ekonomiseringen av reformen och påstår att de medel som kommer in genom vårt förslag inte räcker till. Vad skall vi göra då, frågade han. Jag uppmärksammande att herr Fagerlund inte gick in i svaromål på eller kritiserade någon enda punkt av alla dem som jag tog upp i går och som vi ifrån vårt håll och från folkpartiet anser belysa att regeringen tar ut en överavgift. Vi har försökt att sätta oss in i den ekonomiska sidan av reformen och kommit fram till detta resultat. Ännu så sent som i det 'senaste anförandet gick regeringens talesman inte in i en sakdebatt om var eventuella fel i vårt resonemang ligger. Jag har tidigare i dag svarat på frågan vad vi skall göra om pengarna inte räcker till. Jag skall. Nr 85 nu inte uppta kammarens tid ytterligare med att upprepa mig. Centern Onsdagen den tar det ekonomiska ansvaret för de reformer som vi är delaktiga i. 21 maj 1975 Vad det gäller är att ta ut så stor avgift att den täcker samhällskost Brister AA SRS naderna. Om man går tillbaka till KAMU och till effekterna av reformen — Arbetsmarknadsutkan vi inte finna annat än att en avgift på 0,25 96 väl täcker samhälls — bildningen kostnaderna för reformen. I det motsvarande systemet för arbetslöshetsförsäkringen kommer det i år enligt riksrevisionsverkets beräkningar — som är redovisade i finansplanen, bil. 3, s. 9 — att göras ett överuttag av storleksordningen 400 milj.kr. Det är ett faktum att uttaget för arbetslöshetsförsäkringen i fjol gav ett överskott på 246 milj.kr., varav ungefär hälften belöper på avgiften, alltså 646 miljoner på två år. KAMU har också räknat med en kapacitetsökning utöver befintliga platser som uppskattats till 170 milj.kr. KAMU har i sina kalkyler räknat på samtliga tillgängliga platser i arbetsmarknadsutbildningen. Det är knappast i praktiken möjligt att utnyttja dessa. Från regeringens sida har ingen kritik riktats mot dessa beräkningar. Därmed tycker jag det är väl ådagalagt att vi har goda skäl för vår ståndpunkt.

Herr talman! Frågan återkommer trots att vi flera gånger behandlat den och svarat på den. Herr Fagerlunds frågeställning i detta sammanhang kan man naturligtvis se från en helt annan synpunkt. Jag kan förstå att herr Fagerlund är i en besvärlig situation. Herr Fagerlund anser ju att inte ens 0,4 96 räcker. Enligt herr Fagerlunds resonemang blir det underskott i fonden även med en arbetsgivaravgift på 0,4 96. Då frågar herr Fagerlund oss hur vi skall lösa problemet. Ja, herr Fagerlund, vi får väl lösa det tillsammans då, för pengarna kommer tydligen — enligt herr Fagerlund — inte att räcka vare sig riksdagen bifaller regeringens eller reservanternas förslag. Då är ju problemet gemensamt för oss — om det nu kan vara någon tröst för herr Fagerlund.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
Men frågan är inte vad som kan hända 1977/78, utan frågan är: Hur skall vi — eftersom ni accepterar arbetsgivaravgiften som finansieringsmedel — göra om det under pågående budgetår visar sig att pengarna inte räcker? Mitt under 1976 kan vi inte göra en höjning av arbetsgivaravgiften. Herr Nilsson återkommer sedan till ett av sina stora slagnummer när det gäller finansieringen, nämligen minskade samhällskostnader i övrigt. Bl. a. tog han upp vad man skulle kunna spara in på arbetslöshetsför 25 säkringen. Men i konsekvens med det borde herr Nilsson i Tvärålund och herr Ekinge föreslå att fonden skulle finansieras med bidrag från bl.a. arbetslöshetskassorna — för man kan ju inte finansiera den här fonden genom besparingar i någon annan fond! Herr Ekinge säger att jag befinner mig i en besvärlig situation. Nej, jag tycker inte att min situation är besvärlig. Men jag är rädd för att de som skall ha utbildningen kommer att råka i en besvärlig situation - det är den jag tänker på.
Herr talman! Om herr Fagerlund hade lyssnat på mig i går, hade han uppfattat att jag föreslog, eftersom det finns ett samband mellan fonden för kontant arbetslöshetsunderstöd och den fond, AMU-fonden, som vi nu diskuterar, att man borde överväga att sammanslå dessa båda fonder. Riksräkenskapsverket, som herr Fagerlund nu åberopar, har konstaterat att — jag återupprepar det; för vilken gång i ordningen vet jag inte — man beräknar att få ett överskott i fonden för arbetslöshetsförsäkringen under innevarande budgetår i storleksordningen 400 milj.kr. Den fonden är i princip uppbyggd på samma sätt som AMU-fonden. Fonden för arbetslöshetsförsäkringen har vi erfarenhet av och vet att den gett ett betydande överskott. Riksräkenskapsverkets beräkningar gäller kostnadssidan. Vad riksräkenskapsverket inte har bedömt är intäktssidan. Underlaget för intäkterna har — och detta bekräftades väl under debatten i går — beräknats alldeles för lågt. Både intäktssidan och utgiftssidan måste komma in i sammanhanget, liksom de besparingar som samhället gör på andra sektorer. Görs sådana beräkningar, tror jag att också herr Fagerlund kommer att finna att det procenttal som vi föreslår kommer att räcka till. Vad regeringen inte tar upp i propositionen och vad majoriteten i utskottet inte tar upp i betänkandet är bl.a. de samhällskostnader som inbesparas genom den föreslagna reformen.
Herr talman! Trots den långa debatten om finansieringen har varken herr Fagerlund eller regeringen i något sammanhang lämnat någon dokumentation som visar att den beräkning vi bygger vårt förslag på är felaktig. Mot den bakgrunden måste det vara rimligt att säga att vi slår vakt om reformen. Det är, som jag sade i går, en effektuering av ett tidigare riksdagsbeslut, bl.a. efter en motion från vårt håll. Självfallet är vi, som vi har sagt tidigare, angelägna om att reformen skall bli till nytta, icke minst för ungdomarna och över huvud taget för alla som i dag behöver en kompletterande utbildning. Detta är vi angelägna om, och då vi dessutom anser att den ökning av arbetsgivaravgiften som vi föreslagit täcker behovet enligt den utredning som föreligger, anser vi oss stå på en god grund i vårt ställningstagande.

Nr 85 Herr talman! Jag har begärt ordet därför att både herr Nilsson i Tvär Onsdagen den ålund och herr Ekinge vid upprepade tillfällen i dag har förklarat att 21 maj 1975 regeringen inte har lämnat någon dokumentation eller någon förklaring LL till sina beräkningar och inte heller har velat gå in i en sakdebatt. Arbetsmarknadsut Jodå! Jag försökte föra en sakdebatt i går, men jag vet inte om det = bildningen berodde på den sena timmen att det var omöjligt för mig att få någon respons. Jag skall därför nu helt kortfattat upprepa vad jag sade i går. Skillnaden mellan regeringens beräkningar och KAMU:s beräkningar, som ligger högre, beror bl.a. på följande saker: Vi har räknat med andra utbildningskostnader. Skillnaden — försökte jag förklara i går — i den verkliga utbildningskostnaden per elevvecka mellan olika kurser är de facto väldigt stor. Jag kan nu inte gå in på alla de detaljer som jag tog upp i går, men här finns en av förklaringarna till våra högre kostnader. Många i den här salen har talat om hur värdefull företagsutbildningen är. Regeringens förslag skiljer sig från KAMU:s när det gäller företagsutbildningen. Denna utbildning kommer att kosta mer enligt regeringens förslag än enligt KAMU:s som inte hade tagit med de höjningar av bidragen som vi har föreslagit. Man tycks också ha förbisett att propositionen ger avsevärt bättre utbildningsbidrag för de kassaförsäkrade ungdomarna än vad KAMU har föreslagit. KAMU har föreslagit 45 kr., medan propositionen föreslår samma bidrag som för de vuxna eleverna, alltså mellan 90 och 130 kr. Herr Ekinge och herr Nilsson säger nu att dessa kostnader inte blir några problem; dem kan vi klara med överkapaciteten. Jag tycker det stämmer dåligt med deras resonemang i övrigt. Herr Ekinge har både i går och i dag talat om att arbetslösheten har ökat under den senaste månaden och att det finns risk för en ökning av arbetslösheten under 1976. Han sade i går klart och tydligt att vi måste hålla alla våra arbetsmarknadspolitiska instrument i hög beredskap. Jag kallar inte det här resonemanget i dag om finansieringen för ett sätt att hålla hög beredskap mot en arbetslöshet. Jag tror att vi alla är eniga om att de förbättrade bidrag som den här reformen innebär kommer att stimulera ett ökat antal människor till att söka sig till arbetsmarknadsutbildning. Det gäller de kassaförsäkrade; alla är i dag överens om att de utgör en alltför liten del av eleverna. Det gäller de hemarbetande, som bl.a. genom borttagande av makereduktionen får avsevärt mycket större ekonomiska förutsättningar att gå in i denna utbildning. Det gäller, som jag nyss påpekade, ungdomarna. Och det gäller naturligtvis också bristyrkesutbildningen, där vi får en ökning från 3 000 till 10 000. Vi vet att bristyrkesutbildningen på grund av både de förbättrade bidragen och den numera införda lagen om rätt till ledighet för studier på ett helt annat sätt än tidigare kommer att vara attraktiv för människorna. Detta är klara skäl för att räkna med att KAMU:s beräkningar av 21 antalet elever ligger för lågt. Det står klart och tydligt i propositionen att vi räknar med att de reformer som vi nu genomför kommer att innebära en ökning med ungefär 7000 årselever. Detta slår naturligtvis både på kostnaderna för utbildningen och på utbildningsbidragen. Herr Ekinge och herr Nilsson i Tvärålund säger att lönehöjningarna har varit så stora och att man har tagit bort taket för avgiftsfinansieringen. Det är riktigt att taket tagits bort. Det visste vi inte när propositionen skrevs, det sade jag också i går. Vi kunde inte exakt förutse lönehöjningarna heller, men naturligtvis har vi räknat med lönehöjningar. Men herr Nilsson och herr Ekinge glömmer den andra sidan, att detta naturligtvis slår också på utbildningskostnaderna inom arbetsmarknadsutbildningen. De glömmer den koppling som de i andra sammanhang är så oerhört angelägna om — att värdesäkra utbildningsbidraget. Vi har föreslagit att utbildningsbidraget skall höjas om dagpenningen inom kassorna eller det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs. Det behövs inte så mycket fantasi för att förutse att sådana höjningar kan bli verklighet under 1976, beroende på att lönerna har ökat så mycket som de har gjort. Den här sidan av saken glömmer man bort från folkpartiet och centerpartiet. De här frågorna tog jag upp i går, men någon kommentar i sak har jag inte fått. Nu säger man: Vad skall regeringen göra om det blir för mycket pengar i fonden? Herr Fagerlund och fru Hörnlund har svarat på den frågan, och jag vill bara helt kort säga: Av de skäl som jag har framfört här är jag helt övertygad om att det inte blir några pengar över. Ett teoretiskt resonemang om regeringens agerande i fall det skulle bli pengar över är onödigt att föra här eftersom det, som herr Ekinge vet, är riksdagen som beslutar om arbetsgivaravgiftens storlek. Regeringens uppgift är att komma med förslag till riksdagen. Det är naturligtvis i och för sig teoretiskt möjligt att i en sådan situation föreslå riksdagen en sänkning av arbetsgivaravgiften. Men jag undrar vad man på folkpartioch centerpartihåll då skulle säga, eftersom man samtidigt — där är utskottet enigt och det står också i folkpartiets och centerpartiets reservation — säger att man egentligen tycker att det här systemet att betala reformkostnaderna med arbetsgivaravgiften är fel och anser att regeringen borde fundera på om inte hela-utbildningskostnaden skall tas på arbetsgivaravgiften. Det resonemanget har man tydligen också tappat i detta sammanhang. Ni är beredda att betala, säger ni. Men frågan är hur och när. Är det ett tilläggsanslag på statsbudgeten som ni vill ha? Nej, det kan det inte vara. Det stämmer inte med att ni säger att reformkostnaden skall gå på arbetsgivaravgiften. Jag kan upprepa vad herr Fagerlund har sagt: Är det retroaktiva höjningar ni tänker er? Tänker ni er överuttag så småningom för att finansiera det som den här reformen inte har klarat av? Man borde överväga att sammanföra fonderna för arbetslöshetsförsäk ringen och arbetsmarknadsutbildningen, säger herr Nilsson i Tvärålund. Nr 85 Men det finns inget sådant yrkande i dag som riksdagen kan ta ställning Onsdagen den till. Då kan man inte blanda in det i debatten. 21 maj 1975 Vi har för mycket pengar i fonden som man skall få ut arbetslös — hetsersättning från, säger herr Ekinge. Men vi har ju haft en högkon = Årbetsmarknadsutjunktur! Har herr Ekinge tänkt sig att avgiftsuttaget skall fluktuera med = bildningen konjunkturerna? Skall vi varje gång vi ser en risk för ökad arbetslöshet höja avgiftsuttaget? Skall man sedan ett halvår eller ett år senare gå ut och sänka uttaget? I det ekonomiska läge som vi haft med hög sysselsättning och låg arbetslöshet är det väl ganska självklart att det under det här året finns en överkapacitet. Jag slutade mitt anförande i går med att säga att jag tyckte att arbetsmarknadsutbildningen var för viktig både för den enskilde individen och för samhället för att vi på detta lättsinniga sätt skall diskutera de ekonomiska realiteterna i sammanhanget. Jag vill gärna upprepa det i dag.

Herr talman! Från regeringens och utskottsmajoritetens sida har man försökt inge föreställningen att centern och folkpartiet inte vill vara med och betala reformen. Vår kritik har tydligen tagit vederbörande mycket hårt. När vi på punkt efter punkt diskuterat frågorna och därvid utgått från det resonemang som KAMU och riksräkenskapsverket fört har man, såsom i varje fall jag uppfattat det, inte kunnat ange en enda felaktighet i vårt resonemang. Vi har kritiserats för att vi tagit upp en rad konkreta punkter där man säger sig ha haft svårt att hänga med i resonemanget. Vi har försökt sätta oss in i grunderna för reformen. Statsrådet Leijon tar upp ”överuttaget” ur fonderna inom arbetsmarknadsförsäkringen, som efter det här budgetåret bör ligga i storleksordningen 0,6 miljarder kr., och frågan om möjligheterna att sammanslå dessa fonder med KAMU-fonden. Statsrådet upprepar att 0,4 946 i arbetsgivaravgifter kanske är för litet. Men då blir ju problemet detsamma för oss både på regeringssidan och på centeroch folkpartihåll, nämligen hur vi skall lösa den saken. Man vet egentligen inte i förväg så säkert hur ett avgiftsuttag slår. Erfarenheten av den fond vi redan känner till, nämligen arbetslöshetsförsäkringen, visar att detta system gett ett betydande överskott. Det kan naturligtvis ge ett mindre överskott och kanske t.o.m. underskott i extrema lågkonjunkturer. Men erfarenheten hittills visar att det inte bör bli på det sättet. Nu är man beredd att utan att beakta att det blir minskade samhällskostnader på andra håll införa i princip samma system på ett nytt område, och det är det vi reagerar emot. En fråga som man mycket snabbt glider undan är det löneunderlag som man beräknat arbetsgivaravgifterna på, ett löneunderlag som kommer att bli i storleksordningen 30 96 högre än det man hade vid tidpunkten för propositionsskrivningen. Man glider också mycket snabbt 2 undan den överkapacitet som KAMU konstaterat finns i arbetsmarknadsutbildningen, framför allt i de län där behovet av arbetsmarknadsutbildning är störst. Där finns också de största möjligheterna att öka utbildningen utan att det medför någon egentlig kostnadsökning. Om en klass är bara halvbesatt, blir lärarlönerna inte högre därför att klassen fylls till 75 eller 100 96. Och kostnaderna för lokalen är desamma vare sig denna är fylld till hälften eller till 75, 80 eller 90 96. Det är detta som regeringen och utskottsmajoriteten konsekvent glider undan. Man har från regeringens sida fel när man säger att vi inte tar ansvar för försäkringen och för den här reformen. Att vi gör det har uttalats så många gånger att det är onödigt att jag upprepar det. Jag ser socialdemokraternas argumentering närmast som en nödfallsargumentering i en situation där sakargumenten börjar tryta.

Herr talman! Fru statsrådet framhöll att hon i går tog upp dessa frågor och att vi då tydligen inte fattade innebörden i vad hon sade. Bristen i fru statsrådets argumentation var givetvis att den inte innehöll något nytt utan endast var en upprepning av det underlag som fanns redan vid utskottsbehandlingen. Ingenting nytt har tillkommit. Det finns därför ingen som helst grund för en ny bedömning av denna fråga. De saker som vi har pekat på har såväl regeringen som utskottsmajoriteten glidit förbi. Man säger att det blir högre kostnader. Ja, men är man inte medveten om den inkomstförstärkning som också kommer att uppstå? Vi sade i går att det är viktigt med sambandet mellan utgifter och inkomster. Så får vi vanliga människor räkna, och så måste ske även här. å Det är inte ett uttryck för lättsinne, när man försöker komma fram till den mest realistiska bedömningen. Tydligen är både regeringen och utskottsmajoriteten synnerligen osäkra på sin egen beräkning. Man kan förstå att situationen skapar oro. Vi har kommit fram till att 0,25 96 höjning av arbetsgivaravgiften är tillfredsställande i dagens läge. Denna procentsats borde ha kunnat godtas. Som jag har sagt förut får man följa upp denna reform på samma sätt som man måste göra med alla reformer. Vilken reform man än ser tillbaka på har den följts upp. Mot denna bakgrund har jag väldigt svårt att förstå hur man kan föra en så intensiv debatt, trots att man saknar nya sakargument, som kan ligga till grund för bedömningen. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen 7, eftersom den alltfort efter den förda debatten vilar på en saklig grund.
Herr talman! Herr Ekinge sade att inga nya argument hade framkommit. Nej, självklart inte. Samma beräkningar har legat till grund för propositionen, beräkningar som utskottsmajoriteten har funnit riktiga och som den har baserat sitt ställningstagande på. Herr Nilsson i Tvärålund tyckte att vi har tagit detta mycket hårt. — Nr 85 Ja, det har vi gjort, eftersom det är fråga om stora pengar. Vi är oroliga Onsdagen den för vad som kommer att hända med de elever som deltar i arbetsmark 21 maj 1975 nadsutbildning om vi inte har ekonomiska resurser under 1976 för att täcka kostnaderna för utbildning och bidrag.

Herr talman! De senaste decennierna har inneburit ett omfattande reformarbete på utbildningens område. Vi är i färd med att bygga ut den allmänna förskolan för i första hand alla sexåringar. Den nioåriga grundskolan ger redan alla i åldern 7-16 år en allmän medborgerlig utbildning, och över 80 96 av en årskull påbörjar också utbildningen i gymnasieskolan före 19-20 års ålder. I går fattade riksdagen beslut om en ökad satsning på den överbryggande vuxenutbildningen som ett led i kampen för rättvisa mellan generationerna. I dag har riksdagen alldeles nyss fattat beslut om en väsentlig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen, och vi går nu vidare med frågan att ta ställning till en reformering av högskolan. Reformaktiviteten på utbildningsområdet har varit stor, och ambitionen att i och genom utbildning bidra till social rättvisa har varit hög. Ändå måste vi erkänna, att vi har mycket långt kvar. De som efter grundskolan går direkt ut i yrkeslivet utan någon yrkesförberedande utbildning kommer främst från arbetarhem. Inom gymnasieskolan återspeglas den sociala bakgrunden i elevernas val av studievägar, så att eleverna på linjer som ger vidare möjlighet till studier till största delen kommer från hem med studietradition. Än mer markant är den sociala snedrekryteringen i fråga om den högre utbildningen. Trots den kraftiga expansionen av denna utbildning under 1960-talet gick vid slutet av årtiondet bara 9 96 av barnen från arbetarhem vidare till studier vid universitet och högskolor, medan genomsnittssiffran var 20 96. Ännu snedare är den sociala rekryteringen till utbildningar som traditionellt leder till yrken med hög prestige och goda lönevillkor. För ett samhälle som vill föra en jämlikhetspolitik utgör dessa förhållanden en utmaning. Det gäller helt enkelt att skaffa sig nya fördelningspolitiska instrument. Den högskolereform vi nu skall gripa oss an med är en social reform, en jämlikhetsreform, på samma sätt som de stora utbildningspolitiska reformerna på grundskolans och gymnasieskolans områden under de senaste årtiondena.

Vi står nu i en situation, där en mycket stor del av ungdomarna och en växande andel av de vuxna får en gymnasial utbildning och därmed så att säga befinner sig på tröskeln till högskolan. Vi kan också konstatera ett ökande behov och intresse hos vuxna yrkesverksamma utan gymnasial förutbildning att få del av utbildning på högskolenivå. Det är ju självklart att denna utveckling måste påverka utbildningens organisation och innehåll ovanför gymnasieskolan. En vidgad högskola är utgångspunkten för reformen, och det betyder: För det första att tillträdet till högre utbildning vidgas så att alla med reella förutsättningar, oavsett skolmässiga meriter, får möjlighet till högskolestudier. För det andra att man i högskolebegreppet tar in all utbildning som bygger på gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper och erfarenheter, eller som för den enskilde utbildningssökande eller i arbetslivet utgör ett alternativ till direkt eftergymnasial utbildning. För det tredje att man inom högskolans ram breddar och utvecklar utbudet av utbildning så att det också svarar mot behoven hos nya grupper av människor och mot nya behov i arbetslivet. Den sista punkten är inte den minst viktiga för att den vidgade hög skolan skall få en reell innebörd. Förändringen i utbildningsutbudet måste ses i relation till den på sina håll sviktande tillströmningen av ungdomar till högskolestudier. Denna tendens måste självklart mötas genom att de existerande utbildningsvägarna görs mer åtråvärda, bl.a. i förhållande till utvecklingen på arbetsmarknaden. Men det gäller också att ta vara på de enligt min mening utomordentligt stora möjligheter som finns att vidga högskolans utbildningsroll genom att erbjuda utbildning med annan inriktning än den traditionella högskoleutbildningen och därigenom nå andra än de traditionella studerandegrupperna. Jag tänker då på olika slag av fortoch vidareutbildning för olika grupper av yrkesverksamma och på utbildning med anknytning till t.ex. fackliga organisationers och folkrörelsers behov. Den så att säga etablerade delen av den vidgade högskolan — universiteten och med dem jämförbara högskolor — har alltså en viktig roll också när det gäller att möta de nya utbildningsbehoven. I själva verket ger — vilket inte alla kritiker av högskolereformen på universitetshåll insett — vidgningen av högskolan universiteten utomordentligt stora möjligheter att föra ut de positiva dragen i sin utbildningstradition till nya sammanhang och grupper. Detta om något borde väl vara en stimulerande utmaning i tider då efterfrågan av mer traditionell utbildning är mer begränsad. Den som klagar över att denna högskolereform inte tar sikte på utbildningens innehåll klagar aningslöst. Reformen syftar ju bl.a. till att skaffa smidiga och effektiva instrument för en förnyelse av utbildningens innehåll — just för att möta de behov som nya grupper har av utbildning. De nya möjligheterna till lokala initiativ i fråga om kursutbud och kursinnehåll borgar inte minst för detta. Herr talman! I gårdagens debatt om vuxenutbildningsreformen tog jag upp behovet av en ny utbildningsstrategi förankrad i en planerad återkommande utbildning. Denna fråga är i högsta grad relevant även för dagens ämne: högskolan. Även om det rör sig om en långsiktig strategi med många ännu icke utarbetade element så bör den självfallet påverka också den dagsaktuella utbildningspolitiken. Inte minst gäller detta de insikter som ligger bakom strategin för återkommande utbildning, t.ex. att den långa sammanhängande utbildningen avskärmar ungdomar från värderingar och förhållanden i arbetslivet. Deras utbildningstid har blivit - som jag också sade i går —- ”informationsrik och erfarenhetsfattig”, och deras studiemotivation riskerar dessutom att undergrävas. Om dessa problem skall kunna undvikas, och om individen skall kunna alternera mellan utbildning och arbete, vilka krav måste då ställas på vår utbildningspolitik? Låt mig här bara helt kort nämna några viktiga faktorer. 1. Hittills har vi bara i undantagsfall erkänt andra meriter för tillträde till högskolan än de som skapats av teoretiska studier. Om det skall vara attraktivt att lägga en period av yrkesarbete före högskolestudier måste vi se på begreppet kompetens på ett helt nytt sätt. Kompetens är nämligen inget enkelt, entydigt begrepp, och den skaffas på olika sätt: genom studier i gymnasieskolan, genom att man tillägnar sig andra typer av kunskaper på formell eller informell väg och genom yrkeserfarenhet. I konsekvens med detta är det naturligt att se över innehåll och utbildningsvägar för att det också skall vara möjligt att bygga på konkreta arbetslivserfarenheter. 2. Hittills har vi varit vana att högskoleutbildning erbjudits och vanligtvis också genomförts i långa sammanhängande linjer, men även på denna punkt måste vi tänka om. Högskolestudier bör i flera fall kunna delas upp i etapper med mellanliggande arbetsperioder. Ett alternativ till denna modell kan vara att den som skaffat sig en kortare högskoleutbildning får tillgodoräkna sig denna när han eller hon vill skaffa sig en annan högskoleutbildning senare. Så t.ex. att en sjuksköterska som vill bli läkare inte nödvändigtvis behöver gå igenom hela den nuvarande läkarutbildningen. Därigenom kan man också föra in nya erfarenheter och värderingar i yrken som traditionellt varit starkt ensidiga i fråga om profil och rekrytering. 3. En viktig uppgift, när det gäller att bota gamla och nya brister i utbildningsväsendet, är att ge nya och bättre möjligheter till de äldre generationerna. Många av deras behov går att möta genom att förändra studieorganisation och högskola, medan andra utbildningsbehov bättre kanske möts via organisationslivet, genom fackföreningar och andra folkrörelser. Återkommande utbildning ställer alltså som utbildningspolitiskt instrument krav på förändringar av bl.a. den högre utbildningen. Målet kan enkelt sammanfattas med orden ”en högskola för alla”. Med risk för att missförstås och missbrukas täcker denna formulering rätt väl en viktig intention i den högskolereform som vi i dag diskuterar: det gäller att skapa en högskola, som kan tillgodose alla slags behov av utbildning på nivån efter gymnasieskolan. Och denna ambition måste gälla såväl de yrkesarbetandes utbildningsbehov som behovet hos studerande från skilda, mer eller mindre yrkesinriktade, linjer i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. För att ”en högskola för alla” skall bli möjlig krävs — som en första förutsättning — samma helhetssyn på den högre utbildningen som på "utbildningen på grundoch gymnasieskolenivåerna. Sedan gäller det att hitta former för att fördela de samlade resurserna för att möta olika gruppers, regioners och samhällssektorers behov så långt som möjligt. Det är denna fördelningspolitiska fråga högskolereformen ytterst handlar om, och låt mig här knyta an igen till min inledande redovisning av utbildningsexpansionen under 1960-talet och dess rekryteringseffekter. Det råder inget tvivel om att den väldiga expansionen, speciellt på de fria fakulteternas område, var uttryck bl.a. för en optimistisk syn på den sociala betydelsen av en kraftig tillströmning. Vi såg — och jag tycker gärna att många av oss kan erkänna sig vara medskyldiga till detta — en automatisk expansion av den högre utbildningen som ett in strument just för att förverkliga principen om allas rätt till utbildning. I dag finns det goda skäl för en mer nyanserad syn. Vi kan för det första konstatera, att effekterna av de kraftiga, odämpade svängningarna i tillströmningen och examination vid de fria fakulteterna och därmed i utflödet på arbetsmarknaden troligen blivit särskilt negativa i de lägre socialgrupperna. Förväntningar på utbildningen och dess resultat har svikits, och det är inte så konstigt, om detta i grupper utan studietradition har medfört en viss rädsla att satsa på högre studier. För det andra finns det — som jag tidigare påpekat — fortfarande stora skillnader i fråga om social rekrytering mellan olika delar av den högre utbildningen. Den bilden har en aldrig så socialt motiverad satsning på de fria fakulteterna inte kunnat rubba. För samhällsutvecklingens skull och för de enskildas skull måste vi söka åstadkomma en socialt jämn rekrytering till högskolans samtliga delar. Därför har det varit viktigt för regeringen att söka utjämna de grundläggande skillnader som i dag finns. Det är nödvändigt att se hela högskolan i ett och samma fördelningspolitiska perspektiv, att över hela fältet ge människor också med annan bakgrund än den traditionella gymnasiala reell möjlighet att få del av högskoleutbildningen. Resurserna för varje sektor måste därför ses i relation till högskolan i övrigt och till utsikterna på arbetsmarknaden. Individens rätt till utbildning kan inte få vara en så enkel fråga att man anser den löst genom att det finns en avgränsad del av högskolan som var och en som är behörig alltid kan få tillträde till, oavsett om det är vederbörandes förstahandsönskemål eller inte. Individernas önskemål och arbetslivets behov bör i stället så långt som möjligt spela samma roll över hela högskolefältet. Om det sker med tillämpning av de nya behörighetsoch urvalsreglerna och i linje med propositionens förslag i övrigt, finns det reella förutsättningar för att uppnå en social utjämning inom hela högskolan. Det är det vi nu måste sätta in våra krafter på. Det har sagts många gånger i propositionen och det kan sägas en gång till här: att man för in en rad sinsemellan mycket olika utbildningar under högskolebegreppet behöver och skall inte innebära någon likformighet och likriktning i studiernas organisation och uppläggning eller i den administrativa organisationen.

Det finns två principer som går igen när det gäller reformens organisatoriska delar, nämligen decentralisering och demokratisering. Det har sagts i debatten att sällan eller aldrig har en regeringsproposition här i landet så konsekvent betonat decentralisering som den nu aktuella. Jag vill bara vitsorda att jag för egen del uppriktigt upplever en betydande decentralisering av ansvar och befogenheter som en grundläggande förutsättning för en förnyelse av högskoleutbildningen och för ett stimulerande samspel mellan högskolan och det omgivande samhället.

Där resurstilldelningen är relaterad till studerandeantalet på den enskilda studiekursen och där följaktligen varje fråga om inrättande av nya studiekurser och nya ämnesområden måste prövas ända upp i regeringen. Och där det finns centralt fastställda riksgiltiga normalstudieplaner för varenda studiekurs i landet. På båda dessa punkter, och på många andra, innebär högskolereformen radikalt nya principer och en väsentligt ökad lokal handlingsfrihet. Den som envisas med att hävda att detta är en centralistisk reform den kan jag inte betrakta som annat än antingen ovetande eller ohederlig. Frågan om decentralisering hör nära samman med frågan om fördelning av ansvar och inflytande mellan olika intressen och mellan olika nivåer i högskoleorganisationen. Det är självklart, att de som är verksamma vid högskoleenheterna i kraft av sin sakkunskap och sin närhet till utbildningen och forskningen skall ha en stark ställning i den lokala planeringen och ledningen. Lika självklart är det för mig att på de nivåer i organisationen där man mera skall se till högskoleutbildningen som helhet, dess förhållande till den nationella eller regionala omgivningen och dess fördelning mellan utbildningsområden och olika orter och regioner — där måste högskolan ledas i former som anknyter till vad som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet. Det betyder alltså styrelser och andra organ som har betydande inslag av allmänna intressen, av företrädare för det samhällsoch arbetsliv som högskolan skall tjäna. Propositionen försöker över hela högskolan förena dessa två aspekter på verksamhetens ledning — den förvaltningsdemokratiska, som rör de anställdas och de studerandes inflytande, och den politisk-demokratiska, som rör de allmänna intressenas inflytande. Det finns i dag stora skillnader i detta avseende mellan olika delar av högskolan. Med den helhetssyn som ligger till grund för reformen kan dessa skillnader principiellt inte försvaras. Genom att stärka inflytandet för studerande och anställda, där det i dag är outvecklat, och stärka allmänintressenas ställning, där den är svag, får vi i dubbel mening en demokratiserad högskola. Herr talman! Till de positiva drag i universitetsutbildningens tradition som det nu gäller att vidareutveckla och föra ut inom hela högskolan hör givetvis anknytningen till forskning och de förutsättningar den ger för en kritisk och problemorienterad attityd i utbildningen. Det råder uppenbarligen en bred enighet om att vi skall försöka ge ökade inslag av vetenskapligt och kritiskt tänkande och en större anknytning till forskning och forskarutbildning också till den del av den vidgade högskolan som hittills präglats av mer ”skolmässiga” arbetsformer. Samtidigt som det är viktigt att slå fast att kritiskt medvetande och ifrågasättande av etablerade mönster inte skall förbehållas den högskoleutbildade, är det naturligt att ställa särskilda krav på att förmågan i dessa avseenden utvecklas på högskolenivå, där de studerande har mer omfattande kunskaper och erfarenheter. Det finns — det vill jag understryka — inte någon motsättning mellan kraven på å ena sidan kritisk skolning, å andra sidan yrkesförberedelse. Arbetsmarknadens mönster och behov påverkas självfallet bl.a. av innehållet i den utbildning som olika grupper av yrkesverksamma får. Det är en felaktig och konservativ uppfattning att tro att en yrkesinriktad utbildning måste innebära ett stöd för status quo, för det en gång givna. En kritisk och problemorienterad yrkesutbildning av det slag som vi skall syfta till för hela högskolan ökar tvärtom förutsättningarna för en fortlöpande förnyelse av arbetslivet. Till de viktiga inslagen i högskolereformen hör principbeslutet att samspel mellan grundutbildning och forskning och forskarutbildning skall utvecklas över hela högskolefältet, berikande för båda verksamhetsgrenarna. Det gäller att ge olika slag av yrkesinriktad högskoleutbildning naturliga påbyggnader i form av forskarutbildning och annan utbildning på motsvarande nivå och att därigenom också bredda högskoleforskningens inriktning mot nya problemområden. Ett omfattande planeringsoch utvecklingsarbete inom skilda områden vidtar nu för att stegvis förverkliga denna princip. Grundförutsättningen blir i och med dagens riksdagsbeslut given, nämligen att man inte en gång för alla kan skilja mellan en forskningsanknuten, ”akademisk”, del av högskolan och en annan. Att den förutsättningen så småningom gått upp för flertalet debattörer ser jag som en av vinsterna med den debatt som förts om och kring U 68:s förslag. Forskningen och forskarutbildningen är inte huvudobjekt för högskolereformen men berörs i betydelsefulla avseenden. Det är självklart att den problemorientering av grundutbildningen som jag nyss berörde underlättas av att också själva den så att säga ”kunskapssökande” delen av högskolans verksamhet, forskningen och forskarutbildningen, är problemorienterad. Behovet av nya former för högskoleforskningen har de senaste åren blivit alltmer påtagligt i takt med de ökade kraven på tvärvetenskaplighet och på samarbete mellan olika discipliner, även inom skilda fakultetsområden. Den traditionella universitetsorganisationen har visat sig ha svårt att bereda utrymme för en forskning av detta slag - till följd bl.a. av den ämnesoch institutionscentrering som f.n. dominerar verksamheten. Vid högskolan i Linköping — inom kort univer sitetet i Linköping — har man utfört ett intressant förberedande utredningsarbete som syftar till att upprätta en ny, tvärvetenskaplig och tematiskt orienterad organisation för forskning och forskarutbildning. Regeringen kommer att ge högskolan det begärda uppdraget att fullfölja sitt utredningsarbete i frågan och framlägga mera konkreta förslag. Det blir anledning att så småningom återkomma till riksdagen med dessa. Den skisserade organisationen har såvitt jag förstår goda förutsättningar att bli något av en förebild i en mera allmän utveckling av den konventionella organisationen för universitetsforskningen.

Forskningsrådsutredningen har också nyligen, mot bakgrund av bl.a. riksdagsuttalanden i fjol, fått tilläggsdirektiv att utreda frågor om förutsättningarna för en mera långsiktig forskningsplanering. När det gäller högskolan har forskarutbildningsutredningen i uppdrag att utreda frågor om bl.a. forskarutbildningens dimensionering. Det finns, som jag framhållit i propositionen, anledning att ta upp frågan om högskoleforskningens planeringsoch ledningsorganisation till mer genomgripande överväganden, när huvuddragen i den nya högskoleorganisationen lagts fast vad beträffar den grundläggande utbildningen och den för grundutbildning och forskning/forskarutbildning gemensamma organisationen i stort. Regeringen kommer därför inom kort att ge forskarutbildningsutredningen tilläggsdirektiv att behandla också denna fråga. Självklart skall det göras mot bakgrund av det vidgade högskolebegreppet och den strävan till samspel mellan grundutbildning över hela högskolefältet som jag tidigare berört. Därmed kommer ytterligare en byggsten i den nya högskolan att kunna läggas inom några år. Herr talman! Jag vill också säga några ord om distansundervisningen, som det i och för sig blir anledning att senare återkomma till riksdagen med. Utskottet ansluter sig i sitt betänkande till den uppfattning som jag framförde i propositionen, nämligen att distansundervisning och andra nya distributionsformer är ett viktigt och delvis nödvändigt komplement till utbildning i reguljära former vid permanenta enheter, men att den inte kan ses som alternativ till sådan utbildning. Jag citerar: ”Utskottet utgår från att även den nya högskolan kommer att ta vara på möjligheterna att med hjälp av distansundervisning nå ytterligare studerandegrupper.” Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå meningen med den gemensamma reservationen från moderaterna, vpk och folkpartiet. I reservationen pekas på behovet av ett eteruniversitet av den typ som finns bl.a. i Storbritannien. TRU-kommittén har, som alla vet, inte haft till uppgift att bedriva försöksverksamhet med distansundervisning när det gäller universitetsutbildningen. Visserligen har TRU medverkat i några av UKÄ:s delprojekt med decentraliserad universitetsutbildning. Kommitténs huvuduppgift är emellertid att producera bildoch ljudprogram och annat material för förskoleverksamheten och inom vuxenutbildningen. Kommittén kommer för övrigt att lägga fram sina förslag på tisdag i nästa vecka. I det förslaget behandlas emellertid inte distansundervisning när det gäller universitetsutbildning. Som riksdagens ledamöter torde erinra sig beslöt riksdagen år 1972 enhälligt att hemställa hos regeringen att frågan om ett svenskt eteruniversitet efter mönster av det brittiska Open University skulle utredas. TRU-kommittén fick sedan i uppdrag att svara för utredningsarbetet. Enligt vad jag inhämtat kommer kommittén att framåt hösten lägga fram sitt betänkande om distansundervisning. Enligt uppgift kommer kommittén då att redovisa ett antal alternativa modeller för att integrera distansundervisning i det svenska utbildningssystemet. Skälet till att kommittén inte framlägger sina synpunkter i nästa vecka tillsammans med det övriga betänkandet är att man har velat avvakta riksdagens beslut i dag beträffande högskolans organisation. Det förvånar mig att man från flera partier i riksdagen nu kräver att riksdagen skall begära att regeringen lägger fram förslag om ett ”eteruniversitet enligt ungefär samma modell som i Storbritannien”. Har nu riksdagen enhälligt beställt en utredning om just de här frågorna är det väl rimligt att först avvakta det förslaget innan man bestämmer sig för modell och innan man vidtar några åtgärder. Som framgår av propositionen har jag den uppfattningen att distansundervisning kan utgöra ett positivt tillskott till högskoleutbildningen. Distansundervisning kan aldrig bli en ersättning för den reguljära högskoleutbildningen men däremot ett viktigt komplement. När det gäller den närmare organisationen av distansundervisning tror jag det är klokt av TRU-kommittén att knyta an sina modeller till den nya högskoleorganisationen. Det är från många synpunkter viktigt att distansundervisningen, i ett litet land som vårt, integreras i högskoleorganisationen och att den inte bedrivs helt fristående. Det är också högst tveksamt om det i vårt land finns underlag för en sådan verksamhet som bedrivs vid Open University i England. Jag hade häromveckan förmånen att få träffa rektorn för Open University, sir Walter Perry, som bl.a. talade om att universitetet bara har ett utbud av 80 kurser. Landet var för litet, sade han, för att fler kurser skulle kunna erbjudas. Detta faktum måste ju gälla i betydligt högre grad för oss. Vidare kommer man inte att kunna klara, sade han också, forskningsanknytningen genom ett helt fristående distansundervisningsuniversitet. Det är säkerligen också en fördel att den reguljära högskoleundervis ningen och distansundervisningen integreras. Genom ett nära samarbete kan man få positiva erfarenheter från distansundervisningen, som kan användas för annan undervisning och tvärtom. Till sist, herr talman! Jag har här bara kunnat antyda några väsentliga inslag i den reform som riksdagen skall besluta om. Allmänt vill jag betona att vi nu lägger en principiell grund och ger riktlinjer för ett omfattande arbete med att förverkliga reformens olika delar. På många punkter blir det anledning att under de närmaste åren återkomma till riksdagen och redovisa bl.a. resultat av organisationskommittéernas arbete. I ett längre perspektiv kan man uttrycka förhoppningen att det fortsatta reformarbetet i fråga om högskoleutbildningen även på statsmaktsnivå skall kunna få formen av successiva ställningstaganden till förslag som utarbetats inom den nya mer sammanhållna organisationens ram.

Herr talman! Det förslag till reformering av högskolan som riksdagen om några timmar tar ställning till är en betydelsefull milstolpe för den eftergymnasiala utbildningen, för forskning och vetenskaplig utveckling och därmed för vårt folks fortsatta kulturella och materiella välfärd. Reformeringen av högskolan under 1960-talet kom som nödvändiga utbyggnadsetapper, föranledda av den då starkt ökande studerandeströmmen. På 1960-talet ökade antalet studerande bortåt fyra gånger från det antal som fanns 1960. Ökningen kulminerade från åren 1965 71, då antalet närvarande studerande vid universitet och högskolor ökade från 67 000 till 121 000. Den expansionen har betytt mycket i olika avseenden. Den har emellertid inte kunnat ske utan vånda och lokala besvärligheter. Överfyllda universitet fick uppleva övermäktiga administrativa problem. Det hände att en utlovad tentamen fick inställas beroende på bristande personella och kanske ekonomiska resurser. Den enskilde studenten kom därvid i kläm på ett sätt som kunde vara ganska bittert. Den snabba kvantitetsökningen åstadkom även ett akademikeröverskott på arbetsmarknaden. En av U 68:s första åtgärder blev att försöka prognostisera arbetsmarknadens akademikerbehov. Det visade sig vara mycket svårt att med någon säkerhet göra detta. Det tycks som om vi dock ändå kan konstatera att näringslivet på det hela taget kunnat ge sysselsättning åt det större antalet akademiker. Det beror säkert på att man undan för undan upptäcker de värdefulla kvalifikationer den välutbildade arbetskraften har. Den stora studerandeökningen skedde främst vid de fyra stora universitetsorterna. Den överkoncentration som där uppstod blev till nackdel med en mängd lokala svårigheter och problem. Herr talman! Centern efterlyste på ett ganska tidigt stadium ökade resurser och framför allt decentralisering av högskoleutbildningen — detta som ett led i en decentralistisk samhällsutveckling. Jag kommer här gi vetvis att även ta upp och senare kommentera de påståenden som synts i tidningarna om utskottets behandling av intagningsbegränsningen. Jag vill dock ge en bakgrund till centerns utbildningspolitiska uppfattning beträffande högskolan. Redan 1963 framförde Andersson i Brämhult och jag i riksdagen krav om decentraliserad utbyggnad av högskolan. Det var motionen 1963:321. Insikten om att en decentralisering är nödvändig för att högskolans utbildningspolitiska och jämlikhetspolitiska målsättning skall kunna förverkligas har således varit centerns ledstjärna under mycket lång tid. Den linjen markerades också i motionen FK 1965:781, med anledning av propositionen om utbyggnad av utbildningsfilialerna. I detta sammanhang vill jag även peka på den partimotion vi från centerns sida lämnade till 1970 års riksdag . Där begärde vi högskoleutbildning på 15 nya platser. Vi såg en sådan utveckling som ett viktigt led i arbetet på att göra högskoleutbildningen tillgänglig för fler —- inte minst människor från svagt studiemotiverade miljöer. Vi pekade också på nödvändigheten av att bygga ut filialerna så att de får en med moderuniversiteten mer likvärdig ställning. Herr talman! Den nu förestående fortsatta decentraliseringen av högskoleutbildningen är alltså en stor framgång för de centerkrav som drivits sedan lång tid tillbaka. Centerpartiet slår vakt om reformen utifrån denna decentralistiska utgångspunkt. U 68 ändrade under sitt arbete vissa i starten lanserade attityder. Det var en fördel. Men ändå gick tiden förbi utredningen, främst genom att antalet studerande började minska. Utredningsförslaget möttes också av en ganska bister remisskritik. Den politiska oppositionen var också starkt kritisk. Den politiska referensgruppen till U 68 hade inte, som vi redan de första åren krävt av regeringen, tillåtits ingå i utredningen som fullvärdiga ledamöter. 1974 avlämnades partimotioner i riksdagen dels gemensamt från centern och folkpartiet, dels från moderaterna. I dessa krävdes en parlamentarisk översyn av U 68. En beredning av parlamentariker blev också tillsatt. Resultatet av beredningens arbete blev en bra skiss för en högskolereform utifrån dagens situation. Den starka remisskritiken mot U 68, som hade mullrat som ett hotfullt åskväder, blev nu ganska dämpad och kan närmast jämföras med en mild västanfläkt. U 68-beredningen lade en del missförstånd till rätta. Därvid togs större hänsyn till universitetens frihet. Där lades upp förslag som framför allt tog sikte på den nya studerandesituationen. På ett realistiskt sätt poängterades ursprungsförslagets värdefulla förslag om en decentralisering av högskolan. Även om inte beredningen blev enig höll dock majoriteten kvar de stora huvuddragen, däribland som sagt en decentralistisk grundsyn i lokaliseringsfrågan anpassad efter vad som är realistiskt möjligt. Den uppfattning beredningsmajoriteten haft har karakteriserat propositionen. Propositionen har också mottagits med betydligt större gillande än utredningen. Vid utskottsbehandlingen har nämnda synsätt på högskolan i stort sett förts vidare. Några väsentliga korrigeringar av propositionen har dock gjorts. De korrigeringarna har gjorts under medverkan dels av en majoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister — t.ex. beträffande antagningen — dels av oppositionen gemensamt inbegripet vpk och dels av hela utskottet. Från centerns sida har vi på ett par väsentliga punkter måst reservera oss mot utskottets förslag. Dessa reservationer kommer att beröras av andra centerriksdagsmän här i dag. För egen del kommer jag i det följande endast, såsom jag redan tidigare har sagt, att uppehålla mig vid dimensionering och antagning — eller de s.k. spärrarna. Jag skall också nämna något om det av utskottet förändrade urvalet av behöriga sökande till högskolan. Centern har i sin motion 1975:1876 tydligt framhållit följande. ”Av allmänna, sociala och demokratiska skäl, men också med hänsyn till högskolans vidgade uppgift inom utbildningssystemet, är det viktigt att högskolan öppnas för nya grupper i samhället.” Nu utestängs många genom gällande bestämmelser, avståndet till utbildningsorten, ekonomiska villkor osv. Detta talar för att vi måste ge nya grupper tillgång till högre utbildning och framför allt att utbildningsutbudet blir så nära och tillgängligt som möjligt för den enskilde. Givetvis bör detta ske utifrån en bedömning av resurserna på de olika orterna. Vi upplever i dag att vissa filialer har svårt att rekrytera. De stora universitetsorterna utövar en traditionsbunden dragningskraft på många studerande. Vill vi mena något med en decentralisering av utbildningen, får vi även i förväg planera för de olika högskoleenheternas resurser. En sådan planering måste ske av regionstyrelsen, men i första hand av styrelsen för den berörda enheten. Enhetens styrelse får alltså inom sin resursram avgöra linjernas art och storlek. Kvantiteten vid de fria utbildningslinjerna kan på detta sätt bli ganska tänjbar — särskilt med beaktande av att en ökning av den övre planeringsgränsen från 38 000 till 42 000, som utskottsmajoriteten förordat, skall ske om studerandetillströmningen så motiverar. Till en viss del kan man i den planeringen utgå från prognoser av arbetsmarknadens behov och möta dess krav genom en studieoch yrkesvägledning. Herr talman! Urvalet av behöriga sökande till de utbildningar som har ett begränsat antal utbildningsplatser kommer med all sannolikhet att ytterligare bli föremål för riksdagens prövning vid åtskilliga tillfällen. Vi har från centerns sida framhållit i vår motion att urvalssystemet skall formas så, att det främjar en jämnare social rekrytering till högskolan. Samtidigt måste det utformas så, att det inte skärper betygscentreringen av undervisningen i gymnasieskolan. Vi har förordat ett system som stimulerar till jämnare social rekrytering men med bibehållen rätt till direktövergång från gymnasieskola till högskola. Kompetenskommitténs förslag tillgodosåg i hög grad detta syfte. Propositionens förslag däremot innebar en 15-procentig kvot av enbart betyg och alltså en 85-procentig kvot av arbetslivserfarenhet. Det systemet har inte prövats och är inte utrett.

Övriga behöriga sökande inom kvotgrupperna rangordnas efter betyg och arbetslivserfarenhet, men sökande med arbetslivserfarenhet garanteras alltid minst 20 96 av platserna. Propositionen har således i detta avseende modifierats i hög grad i riktning mot kompetenskommitténs förslag. Det här systemet är förhållandevis enkelt och kan överblickas av envar. Systemet är utvecklingsbart, om det skulle visa sig att systemet inte tillgodoser de intentioner som bl.a. vi i centern angivit i vår motion. Det är ju så att dessa regler kommer att behöva justeras bl.a. beroende på förändringar i studerandetillströmningen och beroende på betygens utformning inom gymnasieskolan. Men — och det är mycket viktigt — vi har också från utskottets sida sagt, att efter någon tids erfarenhet av detta urvalssystem skall det åter presenteras för riksdagen för bedömning av utfallet. Vi har i vår motion 1876 anfört att vi i dagens läge med nuvarande studerandeantal inte har behov av att införa nya spärrar på de linjer som f. n. är ospärrade. Ingen har yrkat någon förändring när det gäller de linjer som i dag är spärrade. Därom blir det alltså ingen diskussion. De linjer som i dag har fritt tillträde kan ha detta under överskådlig tid. Om en generell antagningsbegränsning bedöms nödvändig, bör frågan underställas riksdagen. Denna konstruktion tillgodoser i alla delar de intentioner som ligger bakom centerpartiets motion. Herr talman! Med anledning av den diskussion i pressen där man påstått att centern övergivit sin motions principiella inställning till antagningen vid de nu fria linjerna vill jag göra några ytterligare påpekanden. Vi skall därför syna utskottets skrivning utifrån den decentralistiska grundinställning vårt parti har och som jag rätt utförligt uppehållit mig vid i det föregående.

Det kommer att tillsättas en särskild arbetsgrupp för att utarbeta förslag om detta, och även organisationskommittéerna kommer, som vi hört tidigare, att arbeta med detta, och de skall enligt utskottsmajoritetens uppfattning redovisa till riksdagen. Vad jag nu anfört uttrycker den principiella inställning som centern har och som framgår av motionen 1876. Vi döljer inte att det är en kompromiss mellan proposition och motion — men principen om fri intagning till de i dag ospärrade linjerna skulle komma att bibehållas under överskådlig tid. Den föreslagna konstruktionen innebär självfallet också att de s.k. dubbelspärrarna, vilkas ikraftträdande inte skulle uppfattas särskilt muntert av de drabbade, kommer att försvinna. Herr talman! Detta har vi centerpartister och socialdemokrater blivit överens om inom det här avsnittet. Övriga partier har mot detta anfört en reservation — det är reservationen 4 jag tänker på. Jag vill gärna fråga reservanterna: Vad reserverar ni er egentligen emot? Ni reserverar er tydligen mot propositionens förslag om generell antagningsbegränsning, men det förslaget är genom kompromissen inte längre aktuellt. Ni målar livligt en viss gestalt på väggen och tar samtidigt till storsläggan för att slå in den öppna dörr som leder till de fria fakulteterna. Det är uppenbarligen ett ganska stort misstag ni gör. Jag vill också fråga vad ni egentligen åsyftar med reservationen. Den sammanfaller ju i mycket med utskottsskrivningen. Är ni i realiteten ute efter något annat i denna majoritetsskrivning? Är det decentraliseringen av högskoleutbildningen ni vill motsätta er, som ju skedde under beredningen? Utskottet avslutar, herr talman, sin skrivning om antagningsbegränsning på följande sätt: ”Utskottet förordar sammanfattningsvis att som ett medel i planeringen av den grundläggande högskoleutbildningen används resursramar med den innebörd utskottet i det föregående angivit.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande om reformering av högskoleutbildningen samt bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.